Fru talman Jag beskrev inte vad som låg bakom regeringens agerande för tio år sedan. Jag beskrev vad den dåvarande arbetsmarknadsministern Sahlin stod för i den här kammaren. Det var statlig inkomstpolitik, statligt fastställda löner och strejkförbud för svenska arbetare och tjänstemän. Det är kanske inte den allra bästa bakgrunden om man på ett trovärdigt sätt ska hålla en klar rågång mot statlig inkomstpolitik. Det har nu faktiskt gått så långt att två huvudorganisationer har skrivit till ett riksdagsutskott och hävdat att genom regeringens sätt att handla i de här frågorna "äventyras legitimiteten för avtalsförhandlingarna och kollektivavtalen som lönebildningsinstrument". Det är inte så väldigt bra om man, som statsrådet nu säger, vill understryka vikten av en bred tilltro till det nya medlingsinstitutet. Vad gäller följsamheten mot Landsorganisationen kan jag bara konstatera att regeringen i sin proposition föreslår att man vid halvårsskiftet ska inrätta en myndighet benämnd medlingsinstitutet. LO säger ja, och TCO, SACO och SAF säger nej. Man vill att medlingsinstitutet utöver den medlande uppgiften ska verka för en välfungerande lönebildning. LO säger ja, TCO, SACO och SAF säger nej. Man vill att medlingsinstitutet ska samordna och medverka till att det upprättas tidsplaner. LO säger ja, och TCO, SACO och SAF säger nej. Man förespråkar från regeringens sida att medlingsinstitutet ska bli statistikansvarig myndighet. LO säger ja, och TCO, SACO och SAF säger nej. Medlingsinstitutet ska årligen komma in till riksdagen för att träffa arbetsmarknadsutskottet och finansutskottet och berätta om hur det ser på lönebildningen. LO säger ja, och TCO, SACO och SAF säger nej. Jag kan förstå att de här organisationerna - även om det naturligtvis är så, som statsrådet Sahlin säger, att alla organisationer har sina intressen att bevaka - är bekymrade över den ensidighet som har vidlått regeringens handläggning av lönebildningsfrågorna, där regeringen i allt väsentligt har accepterat det centralistiska perspektiv som LO har.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att om lusten att visa en gemensam ansvarsvilja här i kammaren från övriga partier för att klara det som då var Sveriges stora problem hade varit större, hade också regeringens agerande sett annorlunda ut. Låt oss försöka vidmakthålla den stora skillnad som jag trots debatten i dag tycker finns år 2000 jämfört med år 1990. Det börjar växa fram en samsyn om inflationens faror, om lönebildningens betydelse och också om hur lönebildningen går till. Den lista som lästes upp hade kunnat fortsätta. Det finns punkter där LO hade velat ha det annorlunda och där TCO hade velat ha det annorlunda. Framför allt har det skett stora förändringar under resans gång som gör att organisationen i dag, Mikael Odenberg, inte uttrycker det totala motstånd mot propositionen som Mikael Odenberg nu ger uttryck för. Jag vill påstå att det finns en rimlig balans och en rimlig respekt hos samtliga parter. Men det som är avgörande är hur medlingsinstitutet kommer att bygga upp sitt arbete. Det är då vi ser hur det blir och om min bedömning eller Mikael Odenbergs var rimlig. Jag hoppas för lönebildningens skull att det blir regeringens bedömning.
Fru talman! Jag delar Mona Sahlins oro för sysselsättningssituationen och de arbetslösa och inser vikten av att vi får till stånd en fungerande lönebildning för att hjälpa de arbetslösa. Den historik som Mona Sahlin beskrev här är också riktig. Vi har mycket av nominella löneökningar 1980-1995 men lite av reallöneökningar, egentligen ingenting alls. Sedan år 1995 har lönebildningen utpekats av regeringen i varenda ekonomisk-politisk proposition som den centrala faktorn som kan lösa sysselsättningsproblemen. Benchmarking av näringspolitiken, den granskning som skett av det departement som Mona Sahlin är statsråd i, visade att lönekostnaderna har ökat väsentligt snabbare än i flertalet övriga OECD-länder 1997-1998 och att lönebildningen fortfarande inte fungerar bra. Det var flera år efter det att regeringen påtalat vikten av att få till stånd en bättre lönebildning. Fem år efter det att löften utställdes om att det skulle komma förslag om förbättrad lönebildning kommer propositionen Lönebildning för full sysselsättning som bara innebär inrättandet av ett institut. Det kan ha ett värde i sig. Det finns en del saker att anmärka på, men i huvudsak tycker vi att det är en riktig politik att införa ett sådant. Men frågan är då: Är det inte ett misslyckande från regeringens sida att man i fem års tid talar om vikten av bättre lönebildning, när man år efter år ser att lönebildningen inte fungerar, och allt man kommer med i den stora propositionen, som man säger, bara är ett institut? Det måste göra att statsrådet blir lite ödmjuk och tycker att det här finns mycket mer att göra. Statsrådet nämner det som komma ska, nämligen kompetenskonton. Bra, säger vi. Tydligen hade man redan i förra årets budget pengar för detta men ingen politik. Det är lite anmärkningsvärt med en regering som ändå haft ganska många år på sig att inte göra mer av sådant man talar högt, vitt och brett om i alla propositioner.
Fru talman! Stefan Attefall frågar mig om jag tycker att det är ett misslyckande att lönebildningen har utvecklats som den har gjort. Jag vill uttrycka det så här: Om lönebildningen misslyckas är det inte regeringen som drabbas av det. Det är en mängd människor som förlorar sitt jobb eller får allt längre avstånd till möjligheten att få ett jobb. Det är de Stefan Attefall talar om. Det är deras eventuella lyckanden eller misslyckanden som parter, regering och riksdag har ett gemensamt ansvar för. Jag tycker att de ska stå i fokus för debatten. Det är inte med verkligheten överensstämmande att beskriva det som Stefan Attefall gör. Han säger att det enda man kommer med är ett institut. Det här är en proposition som handlar om medlingsinstitutet och formerna för det. Det är en analys av hur lönebildningen både har fungerat och måste komma att fungera, vilket ansvar parterna har och statens ansvar. Till det kommer allt det arbete som inte minst vi på Näringsdepartementet nu gör med kompetensutvecklingsfrågorna, småföretagarpolitiken, regelförenklingarna och konkurrenspolitiken. Det kan tillsammans med ett starkt och vitalt medlingsinstitut göra det som är avgörande för om Sverige ska klara tillväxt och sysselsättning och få reallöneökningar i stark och viktig konkurrens med våra konkurrentländer och vår omvärld. Där tror jag att denna proposition inte är avgörande. Det är en viktig förutsättning för att arbetslösheten ska kunna gå ned också när ekonomin är stark.
Fru talman! Mona Sahlin kan vara lugn. Jag är inte heller orolig för att regeringen ska drabbas. Jag har inga större ambitioner att skydda regeringen i denna fråga. Det är precis som Mona Sahlin säger. Det är de enskilda människorna som inte får ett arbete som är problemet. Vi har 400 000 människor som mitt under en brinnande högkonjunktur inte kommer in på arbetsmarknaden. De står utanför i öppen arbetslöshet eller i konjunkturberoende åtgärder. Vi har dessutom en massa människor som studerar därför att de egentligen skulle vilja ha ett arbete eller är deltidsarbetslösa. Det är det som är problemet. Regeringen talar sedan år 1995 om lönebildningen i varenda ekonomisk-politisk proposition. Sedan kommer propositionen som heter Lönebildning för full sysselsättning, och man tror att regeringen nu tar det grepp den talat om. Men det blir bara ett institut. Mona Sahlin säger att det kommer mer längre fram. Ta som exempel kompetensutvecklingskontot, som Mona Sahlin talade om här. Det tycker också vi är en bra idé, men vi vet ännu inte vad det ska innehålla. Det kom fram en slant pengar till detta i budgeten. Men det kom inga idéer, trots att det funnits en mängd statliga utredningar om också detta och trots att socialdemokraterna talat om vikten av kompetensutveckling på olika sätt. Problemet är dessa arbetslösa människor som inte fått arbete därför att regeringen är senfärdig och inte vågar angripa de problem som faktiskt finns på svensk arbetsmarknad. Nu när vi har högkonjunktur ska vi rätta till de problem som finns så att vi ger människor arbete och går in i nästa lågkonjunktur på ett betydligt starkare och bättre sätt. Risken är annars uppenbar att de verkligt svaga kommer riktigt i kläm med den socialdemokratiska politiken. Det är det som är så beklagansvärt.
Fru talman! Till det sista, Stefan Attefall, vill jag uttrycka mig så här. Det här handlar lite om den verklighet som finns därutanför. Arbetslösheten sjunker, och det har den gjort under många år. Antalet jobb växer på ett sätt som vi inte har sett på många årtionden. De lediga jobben är i dag fler än vad de har varit på många år. Antalet nya företag växer. Antalet konkurser går ned. Sverige har en av Europas starkaste ekonomier. Det är i denna situation som ansvaret vilar extra hårt på både parter och regering och riksdag att se till att denna starka konjunktur och ekonomi inte riskeras genom att lönebildningen inte fungerar. I det är vi varje fall överens om att ett starkt medlingsinstitut är en viktig faktor. Vi är också överens om att det måste ske mer när det gäller funktionssättet på arbetsmarknad, utbildningspolitik och konkurrenspolitik. Jag vill hävda att det har lagts fram många sådana förslag. Det kommer fler inte bara i år. Jag hoppas att det kommer fler under de kommande tio åren med en socialdemokratisk regering när vi ska fortsätta att modernisera och stärka Sverige för rättvisans och jobbens skull. Om man inte kommer in på arbetsmarknaden, som Stefan Attefall uttryckte det, varför skulle det då vara lättare om reglerna på arbetsmarknaden blir svagare och balansen mellan fack och arbetsgivare ojämn? Det är det som är den principiella debatten som vi får anledning att återkomma till.

Fru talman! Även om många i ord säger att det är viktigt att inte ha en statlig inkomstpolitik, att det är viktigt att staten håller sig neutral i förhållande till parterna, ställs ofta frågorna om t.ex. löneglidningen, som om det vore regering och riksdag som bestämde om den skulle vara stor eller liten. Självfallet är det inte så.

Sedan måste parterna själva hantera hur, på vilka nivåer och var i systemet som man sätter lönerna. Jag gläder mig åt att Margareta Andersson också tog upp jämställdhetsaspekten. Det är självfallet viktigt hur diskrimineringslagarna utformas i framtiden. Det är och ska vara förbjudet att diskriminera kvinnor, vare sig det är fråga om lön eller i annat hänseende. Då gäller det att lagstiftningen är vass, effektiv och går att använda, men också att det växer fram en större insikt om hur verkligheten ser ut mellan män och kvinnor på svensk arbetsmarknad. Därför har jag tyckt att det varit viktigt att statistiken och uppdragen när det gäller jämställdhet finns i medlingsinstitutet. Kvinnors löner hör självfallet till det som är viktigt när vi pratar om lönebildningen.

Fru talman! Jag vill bara avslutningsvis kommentera att det gäller att hålla reda på - vilket jag tycker att Margareta Andersson gjorde i sin replik - att t.ex. frågan om bristyrken och hur de hanteras inte är ett ansvar vi ska lasta över på medlingsinstitutet, utan det är ett ansvar som vi politiker i riksdag, regering, kommuner och landsting har. Det handlar väldigt mycket om utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik och näringspolitik, om deltidsarbetslösheten, möjligheterna och lusten att föda många barn och att kvinnor också i framtiden kan förena förvärvsarbete och föräldraskap. Det är den typen av insatser som är avgörande för om vi kommer att se bristyrken och flaskhalsar. Men jag hoppas att vi är överens om medlingsinstitutets roll och att det kommer att bli framgångsrikt.

Fru talman! Jag vill först ställa en enkel fråga. Jag vill fråga statsrådet Mona Sahlin varför förslaget om blockadförbud mot enmans och familjeföretag drogs tillbaka. Det som är glädjande är att vi från utskottet nu gör ett tillkännagivande om översynen av tystnaden och yttrandefriheten. Jag tror att Mona Sahlin kommer ihåg våra interpellationsdebatter om det här. Jag undrar också hur statsrådet vill gå vidare när det gäller yttrandefriheten.
Fru talman! Barbro Feltzing frågar varför förslaget om blockadförbud drogs tillbaka, fast hon egentligen vet svaret. Till att börja med, vilket inte har kommit fram, vill jag säga en gång till att frågan om blockadförbud egentligen inte har ett smack med diskussionen om lönebildning och medlingsinstitut att göra. Svante Öberg tog in detta i sitt på många sätt mycket utmärkta arbete för att hitta en balans i det han hade förhoppningen skulle bli en stor samlad uppställning från samtliga parter på arbetsmarknaden. Nu blev det inte så, och det är då inkonsekvent om vi här i kammaren låtsas att denna fråga har med lönebildningen och kampen för sysselsättningen att göra. Det regeringen ville uppnå var det som jag tror att alla här i kammaren är överens om, nämligen att den som inte har någon anställd inte ska drabbas av det som Hans Andersson sade, t.ex. kostnader. Det ska vara enkelt att starta eget, och man ska ha ett stort ansvar den dag man anställer. Jag tycker, som jag nu har upprepat till leda, att avtal alltid är bättre än lag. Jag tycker då att det vore en stor poäng om de berörda förbunden själva tog på sig att förändra sina avtal och att de fick chansen att göra det innan riksdagen klampar in och säger Förbud! Det är skälet. Jag tycker att de gjorde ett hedervärt försök, och det hade varit värt att få pröva det i verkligheten. Jag beklagar att det inte blev så.
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande tyckte vi inte att det förslag som lades fram räckte, dvs. ett hängavtal där man bara tog bort avgifter. Blockadrätten mot mikroföretagen ligger ju kvar, och därför tyckte vi inte att det räckte. Jag vill återkomma till min fråga när det gäller översynen av arbetsrätten, som vi nu tillkännager från utskottet. Hur vill Mona Sahlin gå vidare med detta? Kommer man att ta upp frågan om yttrandefriheten och meddelarfriheten?
Fru talman! Jag tycker trots allt att det är lite märkligt, bl.a. mot bakgrund av det exempel som Björn Kaaling lämnade på vad som händer om man har en anställd som man inte har försäkringar för. Det är inte riktigt schyst att bara säga att det är synd att inte alla har försäkringar. Om det var det som var problemet kunde man ju ta upp en lagstiftning och kräva försäkringar för alla. Men här riktar man i stället lagstiftningen åt andra hållet. Jag tycker att det gjorde frågeställningen om blockadförbud dum och onödig, när vi alla är överens om det självklara, dvs. att det ska vara lätt och enkelt att driva eget. Man ska inte drabbas av vare sig kostnader eller merarbete för kollektivavtal om man inte har någon anställd. Vi är överens i grundfrågan. Det var synd att man inte gav LO chansen att lösa detta. Vi är däremot helt överens när det handlar om yttrandefriheten. Vi har också dragit i gång ett arbete som handlar om integritetsfrågorna i arbetslivet som hör nära samman med detta. Jag lovar att vi efter riksdagens beslut här i dag återkommer mycket snabbt med i vilken form vi ska ta upp detta mycket viktiga och bra förslag om att verkligen säkra yttrandefriheten och skyddet för individen på arbetsmarknaden.
Fru talman! Den här debatten, som har handlat om medlingsinstitutets roll på den framtida arbetsmarknaden, har svällt ut. En del har avsiktligt bidragit till det, bl.a. jag själv. Det visar på något sätt hur många andra politikområden spelar in när vi nu eftersträvar en sund lönebildning i framtiden. Jag tycker att statsrådet Sahlin ska hållas räkning för att hon slog fast de utgångspunkter som det inte är svårt att instämma i, bl.a. att lönebildningen inte har fungerat, vad det leder till om det är en sund lönebildning, t.ex. stabila priser, trygg utveckling och flera jobb. I den delen brister det ju väldigt mycket. De industrijobb som har försvunnit har inte ersatts av andra verksamheter som vi från politiskt håll har hjälpt till att släppa fram. Vad jag tycker är tragiskt, vilket jag kan säga när nu statsrådet säger att hon tycker att det är bra att vi också får in jämställdhetsaspekten, är att den svårigheten framför allt drabbar kvinnor. Det gäller mycket i tjänste och servicesektorn. Det har talats om hushållsnära tjänster. Det gäller t.ex. konsultuppdrag och omsorgsverksamhet. Där är det uppenbara svårigheter för dem som vill starta företag, och där har kvinnor ofta dominerat. Vi har ett manssamhälle också på detta område. Det finns anledning för både riksdag och regering att ta tag i detta och se till så att det blir en bättre tingens ordning. Det hör också hemma i diskussionen om en förbättrad lönebildning. Jag tror att det, om vi kan uppmuntra det kvinnliga företagandet - det gäller ofta småföretagandet - skulle leda till en rättvisare lönebildning kvinnor och män emellan. Där förväntar åtminstone jag och Folkpartiet oss att regeringen kommer att agera med ett högre tempo än vad som hittills har varit fallet.
Fru talman! Jag vill bara understryka att jag tycker att det är värdefullt, det som Elver Jonsson sade både nu och tidigare om att man noterar - jag hoppas att man gör det oftare utåt - den enighet som ändå finns om grundtankarna runt den proposition som ligger framme. Det är värt att betona och hålla fast vid. Även om frågeställningen om lönebildningen och hur man ska klara jobb och tillväxt är väldigt bred och handlar om närings och arbetsmarknadspolitik och konsument och konkurrensfrågor tycker jag kanske inte att det är riktigt rätt tillfälle att ta den debatt som Elver Jonsson och jag brukar föra om de s.k. hushållsnära tjänsterna. Det tycker jag ligger lite vid sidan av dagens debatt. Elver Jonsson uttryckte en vällovlig förhoppning om att vi skulle bli av med manssamhället på många olika punkter. Men jag tycker nog att det vore bra om just områdena städning och barnpassning blev lite mer mansdominerade.
Fru talman! Får jag för att det ska bli en mycket vänlig avslutning säga att jag instämmer med det senare, även om förhoppningen för egen del om att kunna vara progressiv på det praktiska planet inte går att motsvara till alla delar. Jag tror att den kamp för reala löneförbättringar som statsrådet talat om har bitar med sig. Eftersom statsrådet nämnde de hushållsnära tjänsterna alldeles särskilt kan jag säga att det är klart att det känns som ett nederlag att det är pojkarna som får den största chansen när vi försöker uppmuntra unga människor till att starta företagsamhet. Kvinnorna har en svårare sits. Det gäller inte bara att starta ett företag där de tycker sig ligga bra till, utan det gäller också på det ekonomiska området, t.ex. vad beträffar riskkapital. Jag är medveten om att detta flyter i väg, fru talman, men det är ingen tvekan om att alla dessa frågor starkt hänger samman. Därför tror jag att det vill till ett samlat grepp. Då är det möjligen att beklaga att propositionen om den sunda lönebildningen för en full sysselsättning blev begränsad till ett förslag om ett medlingsinstitut. Frågan är väldigt mycket större. Återigen: Jag har förhoppningar om en tempohöjning, för den är helt nödvändig.
Fru talman! Jag vill bara avslutningsvis återigen instämma i den allmänna grundtanken och tacka för en bra debatt, även om Elver Jonsson och jag lär återkomma till diskussionen just om service och tjänstesektorn. Men jag vill än en gång understryka att tempot måste vara högt när det gäller att fylla på kampen för full sysselsättning konsekvent under varje månad, varje dag och varje år framöver. Den dag vi släpper tanken på kampen för sysselsättning och säger att det är klart har vi också förlorat. Vi kommer att återkomma. Precis som vi har lämnat förslag konsekvent kommer denna regering att fortsätta att göra det så länge vi har riksdagens och folkets förtroende. Men lönebildningsinstitutet hoppas jag blir ett verksamt bidrag.

Fru talman! En stor del av dagens debatt har handlat om den del av betänkandet som berör lönebildningen, och jag tänkte fortsätta med det. Frågan om regeringens proposition om lönebildningen har inte varit lätt för Vänsterpartiet. Det är inte så konstigt. Det handlar om centrala frågeställningar för arbetarrörelsen, som fördelningen mellan arbete och kapital. Det handlar om fackliga rättigheter. Det handlar om arbetstagarnas löneutveckling, osv. Majoriteten inom v har gjort den bedömningen att partiet ska sluta upp bakom regeringens förslag, men det finns också en partiopinion som har dragit en annan slutsats - en partiopinion som delar bl.a. Det är en allvarlig kritik som förs fram. Det handlar om att propositionen utgår ifrån att lönebildningen fungerat dåligt och att det är lönerna som är boven som hotar driva upp inflationen. Det handlar om att propositionen ensidigt syftar till att hålla nere arbetarnas löner, bl.a. genom att försvaga strejk och konfliktvapnet. Det handlar om ett sätt att se på lönebildningen som helt bortser från fördelningen mellan arbete och kapital och inte ens nämner företagens övervinster eller den gigantiska utvecklingen på börsen. I stället är det helt inriktat på att lönekampen ska föras mellan olika grupper av löntagare på arbetsmarknaden. Det är löntagarna som genom att hålla nere sina lönekrav ska ta ansvar för samhällsekonomin. Man ska se till att näringslivet får sitt. Man ska ta ansvar för dem som står utanför arbetsmarknaden - Ingen åtskillnad görs. Även snabbköpskassörskan, vårdbiträdet osv. ska tänka sig för innan hon kräver löneförhöjning. I debatten har syftet med propositionen diskuterats. Ett syfte som inte har nämnts är EMU medlemskapet. Det är helt relevant att göra den kopplingen. Det framgår också klart om man läser den s.k. Öbergutredningen, som ligger till grund för propositionen. Där sägs det i klartext att det ankommer på lönebildningssystemet att verka för att sysselsättningen ska öka och arbetslösheten ska minska om Sverige skulle bli medlem i den europeiska valutaunionen EMU. Detta är det övergripande skälet till att det finns en opinion inom v som menar att vi inte borde ha ställt oss bakom dagens betänkande. Som bekant är vi motståndare till EMU, och det borde vara självklart att vi inte medverkar till att förbereda ett EMU-medlemskap med en politik som dessutom helt strider mot vårt partiprogram och vårt politiska uppdrag. Det är uppenbart att det handlar om att förbereda för den ekonomiska politiken inom EMU:s regelverk. Där har vi bara en väg att gå för att balansera effekterna av ekonomiska kriser - kriser som vi vet kommer. Det är arbetstagarna som till största delen ska bära anpassningsbördan - någonting som är allmänt känt och väl utrett inte minst i EMU-utredningen, som pekade på behovet av avreglerad arbetsmarknad och beredskap för att det kan komma att krävas även lönesänkningar. Mona Sahlin har i andra sammanhang varit tydlig med EMU-kopplingen. Det har även Göran Persson och Bosse Ringholm varit. Man säger att vi måste få ordning på lönebildningen innan vi kan gå med i EMU. Vad menar man då med ordning på lönebildningen? Menar man att man måste bevaka att arbetstagarna får ut en rättmätig del av de vinster som görs, eller menar man att företagen ska ha ett ansvar för att använda del av vinsten som deras anställda har arbetat ihop till investeringar, och inte bara spekulera? Nej, man menar att man måste se till att arbetstagarna inte naggar på näringslivets vinster. Hur gör man då när man i sann EMU-anda ska omsätta teorin i praktiken? Jo, enligt den s.k. Calmforskurvan är det bevisat att arbetarnas löner mest effektivt hålls nere antingen genom att man samordnar förhandlingarna eller att man går mot mera lokal lönebildning. Helt logiskt är det svårt att gå in och styra de lokala förhandlingarna. Det återstår då att styra upp de centrala. I en av bilagorna till den s.k. Öbergutredningen, som Mona Sahlin tycker är så utmärkt, för man ett resonemang kring detta och lägger också fram några konkreta förslag, förslag som i alla delar återkommer i dagens betänkande. Ove Moene och har rubriken "Åtgärder för att förbättra lönebildningen i Sverige ...". Nämnda herrar utgår från att man måste minska pressen på lönehöjningar. I det sammanhanget slår man fast att ju svagare arbetstagarnas förhandlingsposition är desto bättre. Samtidigt höjs det ett varningens finger. Man får inte gå för hårt fram, eftersom det kan få motsatt effekt. Det gäller alltså att inleda med försämringar som är lite lagom. För att uppnå målet att försvaga arbetstagarnas position menar man att det krävs tre typer av åtgärder. För det första är det sådana åtgärder som minskar effekterna av en strejk som vapen i löneförhandlingarna. Det är uppfyllt i dagens betänkande genom förlängda varseltider och rätt för medlingsinstitutet att skjuta upp varslade stridsåtgärder. För det andra säger man att det krävs åtgärder som stärker samordningen. "Om stora fackförbund som representerar stora grupper av arbetstagare samordnar sina löneförhandlingar kan de komma att acceptera lägre löner än vad de skulle ha gjort var och en för sig... Om arbetsgivarna samordnar sin lönepolitik kan deras motståndskraft mot höga löner öka." Även det här återkommer i dagens betänkande, med ett medlingsinstitut som har en viktig roll just när det gäller att samordna förhandlingarna. För det tredje säger man att lönetrycket kan minskas genom åtgärder som påverkar fackförbundens preferenser eller deras önskemål. Det är också tillgodosett genom att de samhällsekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna ska formuleras och att parterna ska ha en gemensam syn. För de borgerliga partierna i den här församlingen är det jag har sagt förmodligen inte särskilt upprörande. Det ligger tvärtom i linje med en borgerlig uppfattning och politik. Folkpartiet säger bl.a. i sin partimotion att förslaget om varseltider och uppskjutande av konfliktåtgärder osv. ligger i linje med partiets politik. Men vi som företräder arbetarrörelsens idéer vill ha en politik där arbetstagarnas makt och ägande ökar. Vi menar att det fortfarande handlar om fördelningen mellan arbete och kapital. Vi menar att fackföreningsrörelsen ska stärkas och att strejkvapnet är grundbulten. För oss är detta den totala kapitulationen och beviset för att EMU i själva verket är ett i det närmaste nyliberalt projekt där arbetarrörelsen bakbinds och tvingas göra gemensam sak med arbetsgivarsidan - hålla nere arbetarnas löner. Transportarbetareförbundet och Handelsanställdas förbund säger i sitt remissvar till Öbergutredningen, som också går att utläsa i propositionstexten, att förslaget om att medlingsinstitutet ska ha rätt att skjuta på varslade stridsåtgärder är en allvarlig inskränkning i den fria strejk och förhandlingsrätten. Transportarbetareförbundet och Handelsanställdas förbund påpekar att förlängda varseltider måste ses tillsammans med medlingsinstitutets rätt att skjuta på varsel, vilket innebär att ett varsel kan fördröjas med 24-25 dagar. Det är ett ingrepp som man säger är en allvarlig inskränkning i konflikträtten. Samma fackliga organisationer, inklusive LO, anser att förslaget om att utse tvångsmedlare är en allvarlig inskränkning i den fria förhandlings och strejkrätten. Dessa försämringar säger sig alltså LO-toppen vara nöjd med. Men mullret hörs ändå. Transportarbetareförbundet avvisar det här. Handelsanställdas förbund avvisade Öbergutredningen och alla dess förslag. Grafikernas ordförande säger att det väl är okej, men ställer samtidigt frågan: Varför försämra konflikträtten? Med ett accepterande av den politik som slås fast i Maastrichtfördraget avhänder sig arbetarrörelsen det politiska initiativet. Frivilligt sätter man sig i den sitsen att det är negativt om löntagarna tar större andel av de ekonomiska resurserna i anspråk och att det snarare är ett hinder än en möjlighet med starka fackföreningsrörelser. I själva verket visar propositionen om lönebildningen att EMU inte är något socialistiskt projekt som bygger motmakter mot kapitalet - tvärtom. Det är mot bakgrund av försämringarna i konflikträtten och det som i ett vidare sammanhang handlar om förberedelser för ett EMU-medlemskap som det finns en opinion inom Vänsterpartiet som menar att vi inte borde ha ställt oss bakom förslagen, förutom den del som handlar om blockadförbudet. I det avseendet råder full enighet.

Fru talman! Det här var ju principiellt och ideologiskt en svidande kritik mot den utskottsmajoritet som har lagt fram det betänkande som vi tar ställning till i dag. Det var intressant att höra. Jag förstår också varför Camilla Sköld inte var med och justerade protokollet. Det var ord som "arbetarrörelsen bakbinds", "allvarlig inskränkning", "helt i strid med Vänsterpartiets partiprogram" och "förberedelser för EMU", som jag har förstått att Camilla Sköld anser är det hemskaste på jorden. Camilla Sköld ifrågasatte varför man skulle stödja detta. Med tanke på vad Hans Andersson tidigare har sagt och den majoritet som finns när det gäller det här betänkandet måste man fråga sig hur många vänsterpartister som delar Camilla Skölds uppfattning. Det här är ju ingen kritik som handlar om att man är oense om vissa metoder och medel. Det är ju en ideologisk och principiell kritik. Det gör att det egentligen är svårt att bedöma var vi har Vänsterpartiet när det gäller dessa frågor i framtiden. Är man nöjd med de förändringar som föreslås i betänkandet, eller står man på Camilla Skölds linje som innebär att man tar avstånd från alltihop och därmed, som jag ser det, inte heller kan samarbeta med socialdemokraterna i andra frågor av arbetsmarknadspolitisk karaktär? Det var ju en mycket kraftig kritik som Camilla
Fru talman! Som jag sade har en majoritet ställt sig bakom det här betänkandet. Därvidlag är det inga bekymmer. Det är inte så konstigt att sådana här saker uppstår. Vi befinner oss i ett konstruktivt samarbete där det handlar om att i många frågor göra bedömningar. Det handlar om att göra bedömningar kortsiktigt och långsiktigt. Det handlar om bedömningar av vad som hade hänt om det hade blivit andra majoriteter med ett annat innehåll osv. Ibland kan man som parti göra olika bedömningar. Det här är en ideologiskt central fråga. Det är inte alls märkvärdigt att det finns olika strömningar i partiet. Jag är inte alls bekymrad över det, eftersom partiet står starkt och enat. Vi klarar av att ha de här diskussionerna, även om det finns stark kritik och det är laddat.
Fru talman! Det är ju skillnad mellan att vara kritisk och att vara kritisk. Det ena är när man säger att ett förslag helt strider mot partiprogrammet. Det andra är när man är oense om vissa metoder och medel. Det är den intressanta skillnaden. Kommer Camilla Sköld i eftermiddag att rösta mot det här betänkandet, och hur många partikamrater kommer att göra det? Det kan vara intressant för kammaren att känna till detta.
Fru talman! Eftersom vi sitter i ett samarbete där vi tar ansvar ser vi självklart till att vi vid voteringar fullföljer de överenskommelser som vi har gjort. Personligen kommer jag att avstå vid voteringen i eftermiddag.

Fru talman! Jag ska inte spinna vidare på det replikskifte som utspann sig mellan Stefan Attefall och Camilla Sköld, även om jag kanske kan ha en viss förståelse för att Attefall reagerade på en del av språkbruket. Fru talman! I dag diskuterar man frågan om lönebildning och fackliga rättigheter. Jag tror att det kan finnas anledning att göra det utifrån ett lite historiskt perspektiv. Det framställs ofta i debatten - oavsett vilket område som debatteras - att det måste ske en förnyelse och att tankesättet måste moderniseras. Utifrån det lanseras sedan en mängd tankegångar som ska tolkas som ett nytänkande. En del är också nya tankar. Men väldigt ofta är det gammalt tankegods som presenteras i en ny förpackning. Då det gäller den konkreta fråga som här ska hanteras, dvs. lönebildningen, tycker jag att det är viktigt att göra en historisk återblick. När de stora samhällsomvandlingarna skedde under 1800-talet och industrialiseringen tog fart kunde de lönearbetande ganska snabbt konstatera att ensam stod man svag men tillsammans, i ett kollektivt agerande, fick man kraften att hävda sina intressen. Man konstaterade att genom ett samfällt och solidariskt agerande ökade möjligheterna att förbättra sin situation. Den insikten kom också att bli fackföreningsrörelsens drivande tes i dess arbete. Daglönesystemet - eller som det i dag skulle kallas: ett flexibelt anställningssystem - var på den tiden ett mycket vanligt anställningsförhållande på arbetsmarknaden. Fattigdom och nära nog livegenskap var andra välbekanta företeelser för den tidens arbetarklass. Med fackföreningsrörelsens inträde började vägen mot ett bättre samhälle för svensk arbetarbefolkning. Många årtionden av kamp ledde också fram till att arbetarklassens fullt legitima krav på rättigheter kom att accepteras. Man konstaterade också att det behövdes en ordning på arbetsmarknaden där de s.k. arbetsmarknadens parter tillsammans förhandlade fram avtal - kollektivavtal som reglerade umgänget på arbetsmarknaden, inklusive lönevillkor. Detta var naturligtvis ett givande och tagande. Man kan tycka vad man vill om de resultat som det s.k. Saltsjöbadsavtalet en gång ledde till, men det kom att bilda rättesnöre för svensk arbetsmarknad under ett flertal årtionden. En produkt som kom ut av avtalet kom att bli den solidariska lönepolitiken, som utöver att garantera att alla anställa faktiskt fick sin del av löneutvecklingen också var ett verksamt medel när det gällde att påskynda en nödvändig strukturomvandling av landet bort från Fattig-Sverige till ett högt avancerat och utvecklat industriland. Den solidariska lönepolitiken innebar naturligtvis att man på en del håll inte tog ut det löneutrymme som av och till kunde vara möjligt. Men till skillnad från dagens spekulationskapitalister använde man ofta det utrymmet till investeringar och industriell utveckling, vilket var till gagn för samhället i stort. I takt med de ideologiska förändringar hos arbetsgivarna som kom fram i slutet av 60-talet och början av 70-talet tvingades löntagarna allt oftare ut i s.k. spontana konflikter. Den vi minns mest är förmodligen Malmfältskonflikten. 70-talets konflikter var inte i första hand en fråga om lönevillkor utan mer en fråga om villkoren på arbetsmarknaden och anställningsförhållandena i stort. Dessa konflikter medförde också att man i den här kammaren under 70-talet vidtog en mängd lagstiftningsåtgärder som hade till syfte att stärka arbetstagarparten på arbetsmarknaden. Man kan faktiskt säga att lagstiftningen hade till syfte att slå fast att de anställda var kännande människor som hade ett legitimt krav på att ha någon form av trygghet i sin tillvaro. 80 och 90-talens förändringar känner vi väl till. De innebar att högertänkandet slog igenom på bred front. Med detta kom också attackerna mot löntagarna och de fackliga organisationerna, i första hand LO. Arbetsgivarna började kampanja mot kollektivavtal och ordnade förhållanden över huvud taget på arbetsmarknaden. Man ville inte vara med om centrala kollektivavtal. Man jobbade konsekvent mot ett system där löner och andra anställningsvillkor helst skulle göras upp med varje enskild anställd. Detta kunde vi bl.a. höra från moderat håll i förra veckans jämställdhetsdebatt när det gällde frågan om anställningstiden. Man kan säga att arbetsgivarna i stor utsträckning lyckats med sin ambition under 90-talet. Påhejad av en annan facklig organisation gick man under vintern tillsammans ut i ett gemensamt angrepp mot den ordning som vi i dag har att ta ställning till där vi säger att avtal ska slutas mellan arbetsmarknadens parter, dvs. det gamla klassiska kollektivavtalet. Diskussionen om lönebildning och den debatt som har drivits mot de kollektiva avtalens roll slutade som bekant med den Öbergska utredningen. Denna var enligt mitt sätt att se, fru talman, faktiskt ett nattens mörker. Genom ett idogt förhandlingsarbete ratades, naturligtvis till högerns stora besvikelse, den Öbergska utredningen. I stället har vi i dag att ta ställning till ett lagförslag som faktiskt stärker kollektivavtalets roll och som skapar förutsättningar att bedriva en solidarisk lönepolitik så att även LO:s låglönegrupper och den offentliga sektorns anställda i framtiden har möjlighet att få sin rättmätiga del av löneutvecklingen. Alternativet till det här hade varit en fortsatt återgång till ett system som i stora drag var förhärskande vid 1900-talets början men som i dag, fast i annan förpackning, presenteras som något nytt och framåtsyftande. Fru talman!

Naturligtvis är det så, fru talman, att man från högerhåll - det har vi hört i dag - är missnöjd med att vi med detta också bryter den utveckling som SAF och den politiska högern länge drivit och i stället slår vakt om kollektivavtalen och solidariteten på detta område. Med detta, fru talman, instämmer jag i de yrkanden som Hans Andersson tidigare redogjort för.

Fru talman! Jag vill lägga någonting till protokollet med anledning av den diskussion som har förts om blockadrätt mot enmans och familjeföretag. Vi socialdemokrater utgår från att detta är en skyddslag som ger en rättighet till anställda i företaget. Då är det på sin plats att tala om hur det egentligen går till att handlägga ett blockadförfarande gentemot ett företag. Detta är ingenting som den fackliga organisationen gör som något slags självändamål. Det är någonting som man gör efter moget övervägande och långa diskussioner om huruvida man verkligen ska sätta in en blockad. Det är en besvärlig process. Det är en dyr process. I det första skedet tillskriver man företaget och ber att få teckna ett kollektivavtal därför att företaget har anställda. Det kan säkerligen ta 14 dagar innan man får något svar på den skrivelsen från företagaren. Om man inte får något svar går man mot blockadvarslet. Då kopplas en förlikningsman in. Efter detta varslar man om blockad. Det är ett varsel över sju dagar. Det sker genom en delgivning i ett rekommenderat brev. Det rekommenderade brevet kan, med förkortad liggetid på posten, kanske ta tio dagar. Om företagaren vägrar att lösa ut det kommer det tillbaka till den fackliga organisationen. Blockaden ska också annonseras i minst två lokala dagstidningar till en kostnad av ca 10 000 kr. Fru talman! Det här är helt klart ingenting som de fackliga organisationerna gör för att det är något självändamål. Självklart gör man det för att man ska ta till vara medlemmarnas intresse i företagen. Den tid det hela tar kan bli uppemot sex-åtta veckor innan man är framme vid den tidpunkt då blockaden träder i kraft. Med de anställningsformer som den här riksdagen har antagit kan den anställde redan ha slutat i företaget innan de sex-åtta veckorna gått. Då kommer orimligheten i att man inte får lov att teckna avtalet från just den dag den anställde finns i företaget fram. Om någon liten målarfirma exempelvis, ett familjeföretag, har fått så väldigt mycket att göra att man behöver anställa någon för att göra ett jobb är det mycket vanligt att man anställer på fem veckor, tre veckor eller på sex veckor. Det ger lagen möjlighet till. Men den anställde som kommer till företaget jobbar då utan det skyddsnät som vi tycker att det är rimligt att ha. Därför vädjar jag till er i kammaren som har uppfattningen att möjligheten att sätta enmans och familjeföretag i blockad inte ska få finnas. Den missbrukas verkligen inte. Jag talar av egen erfarenhet - 15 år som ombudsman. Inte någon gång har jag under de åren tillsammans med mina kolleger använt det här vapnet annat än efter moget och långt övervägande. Så än en gång, framför allt till miljöpartisterna, fundera ett tag till innan ni trycker på knappen!

Fru talman! Jag begärde inte ordet för att jag har något inlägg i sakfrågan. I inledningen av debatten framfördes att majoriteten i arbetsmarknadsutskottet hade förvägrat oppositionen anordnandet av en hearing. Jag vänder mig på det bestämdaste emot sådana anspelningar. Är det någon fråga som vi har diskuterat och debatterat i utskottet är det faktiskt frågan om lönebildningen. Vi skriver också i vårt betänkande att här har anordnats ett antal hearingar. Stefan Attefall hade rätt i att den första hearingen, som gällde Öbergs utredning, hölls förra mandatperioden. Men under hösten 1999 anordnade en av våra myndigheter, som är underställd arbetsmarknadsutskottet och Arbetsmarknadsdepartementet, nämligen Arbetslivsfonden, tre stycken olika seminarier, hela tiden på temat lönebildning. Det skedde inför att propositionen skulle läggas fram. I de här seminarierna medverkade samtliga berörda organisationer på arbetsmarknaden. Här medverkade rättsvetare och ekonomer. I panelerna i de debatter som fördes förekom också gamla erfarna medlare som lade fram sin syn på detta. Jag tycker nästan att det är lite skamligt när man från oppositionens sida säger att vi sätter oss på demokratin. Alla hade möjlighet att gå på de här seminarierna. Hela arbetsmarknadsutskottet, samtliga ledamöter och suppleanter, var inbjudna till dessa seminarier. Det är ju upp till var och en om man inte vill gå och lyssna och hur mycket man vill bilda sig i de olika frågorna innan de ska behandlas i riksdagen. Hade oppositionen däremot begärt att man skulle ha en utfrågning av våra egna myndigheter, hade man kunnat få det. Men det gjorde man inte. Det är nämligen minoritetsbeslut som gäller när man hanterar sådana frågor i utskottet. Det är därför jag vill ha detta till protokollet. Jag vill inte framstå som en ordförande som sätter sig på demokratin när det gäller utskottshanteringen.

Fru talman! I dag ska vi behandla justitieutskottets betänkande JuU9, Skärpt vapenlagstiftning. Regeringen tillsatte i maj 1995 en särskild utredare med uppdrag att göra en genomgripande översyn av vapenlagstiftningen med inriktning på att förebygga våldsbrott. Under utredningstiden har det lagts fram ett par delbetänkanden. Rent allmänt anser vi moderater att även om syftet med de föreslagna skärpningarna av vapenlagen och knivförbudslagen är vällovligt är förslagen i vissa avseenden för långtgående. De föreslagna ändringarna innebär enligt vår uppfattning en alltför restriktiv syn på innehav av vapen för fullständigt legitima skäl som jakt och tävlingsskytte. Det har även inkommit åtskilliga skrivelser från olika jaktförbund samt från enskilda jägare. Och jag har all förståelse för om en del jägare anser att det ökade vapenvåldet i samhället är en utveckling som slår tillbaka på legala vapeninnehavare på ett orättvist sätt. Vapen som används vid brott tillhör oftast den illegala marknaden, och vi moderater anser att det är rimligt att ytterligare intensifiera ansträngningarna för att motverka exempelvis vapensmugglingen. När det gäller vapengarderoben föreslås det att den i princip ska behållas oförändrad. Utgångspunkten ska således fortfarande vara att den som avlagt jägarexamen ska anses ha behov av totalt högst sex skjutvapen. Trots detta föreslås att tillstånd att inneha fler vapen än fyra ska föregås av någon mer ingående prövning än den som sker i dag. Det här är en ren smygminskning, som vi moderater inte alls kan ställa oss bakom. Det finns en hel del jägare som är i behov av sex jaktvapen. Artrikedomen bland viltet är stor, och en ansvarsfull viltvårdare måste använda sig av olika vapen för olika slags vilt. Ett avsnitt i betänkandet handlar om tidsbegränsade vapentillstånd. Det är vår bestämda uppfattning att bestämmelserna om tidsbegränsade tillstånd utformas på ett sådant sätt att ett tillstånd för innehav av vapen för tävlingsskytte inte automatiskt dras in när innehavaren upphör att aktivt tävla och träna med sitt vapen. Det kan faktiskt vara så att man efter ett tag återigen vill ta upp och utöva sin sport emellanåt. I sådana situationer är det inte rimligt att hon eller han ska få sitt vapen indraget. I dag kommer riksdagens majoritet dessutom att fatta beslut om att skjutvapen som prydnadsföremål och med särskilt affektionsvärde ska göras obrukbara om det inte finns särskilda skäl för att vapnet ska få behållas i brukbart skick. Vi moderater vill framföra att görs dessa vapen varaktigt obrukbara innebär det en betydande kapitalförstöring. Vi anser också att dessa vapen utgör en mycket stor och viktig del i kulturarvet. Mot denna bakgrund kan inte vi ställa oss bakom ett sådant beslut. Ett mer känsligt område är huruvida anmälningsskyldighet bör finnas då det gäller psykiskt sjuka människor. Regeringens förslag om en lagändring ligger i linje med tidigare förslag från oss i Moderata samlingspartiet. Vi anser att det är av yttersta vikt att personer som lider av allvarliga psykiska störningar inte tillåts att inneha vapen. Det är därför bra att utvidga anmälningsskyldigheten att även gälla den öppna psykiatriska vården. Vi vill dock gå ett steg längre genom att anmälan bör även kunna göras i de fall patienten för tillfället saknar tillstånd att inneha vapen. Jag vill understryka att anmälan bör göras, och det handlar naturligtvis om läkarens bedömning. Jag har nämligen stor tilltro till läkarna och att bedömningen sker mycket omsorgsfullt, men i förebyggande syfte är det av stor vikt att den möjligheten ges till läkarna.

Jag vill här påminna om att en redan tidigare skärpning av vapenlagen i några fall har drabbat personer som behöver sitt tillstånd att handla med vapen som en förutsättning för sin huvudsakliga verksamhet. Ett sådant exempel är tillverkare av högteknologisk ammunition. Vapensmeder kan också drabbas. Vår uppfattning är att bestämmelserna om vapenhandlartillstånd kommer att drabba seriösa näringsidkare som kan få tillstånden indragna. Det är inte rimligt! Fru talman! Jag vill ta upp frågan om knivförbudslagen. Det är i många fall otillfredsställande att polisen inte kan ingripa om en kniv finns i ett fordon eftersom fordonet inte anses vara allmän plats. Jag har all förståelse för att regeringen vill införa en skärpning. Jag vet att polisen står ganska maktlös eftersom ett visst klientel - om man får uttrycka sig så i kammaren - är medvetna om att knivar i bil inte omfattas av begreppet allmän plats. Om förslaget om förbud av kniv i fordon går igenom drabbas andra skötsamma samhällsmedborgare som har en kniv i sin bil i andra syften. Därför anser vi moderater att det vore rimligt att en bilförare kan få förvara sitt verktyg i bagageutrymmet i sitt fordon. Fru talman! Jag ställer mig naturligtvis bakom samtliga våra moderata reservationer men ber att få yrka bifall till reservation 2 vad gäller vapengarderoben.

Fru talman! Som vi hörde inledningsvis gäller debatten i dag regeringens proposition om en skärpt vapenlagstiftning. Detta förslag har sin grund i 1995 års vapenutredning, som lär har tillkommit som en följd av de s.k. Stureplansmorden 1994. Om jag minns rätt begicks dessa mord med insmugglade illegala vapen. Denna vapenutredning utmynnade sedan i dels delbetänkandet Förbud mot vapen på allmän plats från 1996, dels slutbetänkandet En samlad vapenlagstiftning m.m. från 1998. Syftet med förslaget om skärpt vapenlagstiftning är gott, nämligen att motverka att skjutvapen kommer till användning vid våldsbrott eller på annat sätt missbrukas.

Fru talman! Detta tycks även regeringen vara medveten om. På s. 27 i propositionen sägs det nämligen att "även om det händer att vapen som innehas legalt används i brottsliga sammanhang, är det enligt regeringens bedömning främst de illegala vapnen som utgör en särskild fara för vårt samhälle". Vidare heter det på s. 29 att "genom en generell minskning av antalet legala skjutvapen åstadkomma en annat än marginell minskning av våldsbrottsligheten skulle sannolikt vara mycket svårt". Fru talman! Mot bakgrund av regeringens uppenbara klarsyn på den punkten är det förvånande att man inte - om uttrycket tillåts - skjutit in sig på den illegala vapenhanteringen och lagt krutet där eftersom det är där nämnda brottslighet frodas. Vi beklagar att regeringens förslag med sitt vällovliga syfte främst berör dem som hanterar sina vapen legalt medan inget övergripande förslag med inriktning på internationellt samarbete och ökade resurser för polis och tull presenteras för att motverka den ökande illegala vapenhanteringen, vilket är en förutsättning för att komma till rätta med de allvarliga problem som regeringens proposition behandlar. Enligt vårt förmenande är det angeläget att ett helhetsgrepp tas vid bekämpningen av illegala skjutvapen. Det är visserligen bra att Rikspolisstyrelsen tillsammans med säpo försöker att kartlägga den illegala vapenhandeln ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Men det räcker inte. Det räcker heller inte, som det står i betänkandet, att regeringen avser att verka för att det internationella arbetet på vapenområdet fortsätter med oförminskad styrka - hur stor den styrkan nu är. Det är högst nödvändigt att det arbetet intensifieras. Verkligheten visar på det. Den 7 mars fanns i tidningen Expressen en artikel med rubriken "Förbjudna vapen ökar i Stockholm". I artikeln uttalar sig en namngiven polisinspektör, och han säger att illegala vapen oftast är vapen som smugglats in i landet. "Däremot är det relativt få stölder nu. Stölderna minskar, medan den illegala vapenhandeln ökar." Det finns inga exakta siffror på hur många illegala vapen som finns i omlopp i Sverige. Polisen har dock märkt en skillnad på typen av vapen. Utvecklingen har gått från avsågade hagelbössor till modernare typer av automatvapen, vilka blir mer och mer vanliga. De flesta illegala vapnen anses komma från öststaterna. Enligt den intervjuade polisinspektören är problemet i dag att det lönar sig att använda vapen eftersom det som regel i praktiken inte kostar en krona eller en sekund. Vanligtvis har även andra brott begåtts, och då bakas vapenbrottet in i straffet. Illegala vapen påträffas ofta i samband med brott eller att en känd brottsling kontrolleras. Ett aktivt letande efter vapen finns det ingen möjlighet att göra, enligt polisinspektören. Fru talman! Med kristdemokraternas förslag skulle detta däremot bli möjligt. Vårt förslag går bl.a. ut på att polisen måste ges mer resurser för att tillgodose att det finns civilanställd personal i tillräcklig omfattning så att polisens kompetens kan tas till vara ute på fältet, t.ex. för att spåra illegala vapen. När nu vapenstölderna minskar och smuggling av illegala vapen ökar är det, som kristdemokraterna föreslår, angeläget att det internationella arbetet på vapenområdet utvidgas för att hindra utvecklingen av den internationella brottsligheten. Av vikt är också att tullen får tillgång till adekvat utrustning och utbildning på området. Som jag nämnde tidigare är vi kristdemokrater positiva till en hel del i lagförslaget. Sverige är ett relativt vapentätt land. 750 000 personer som har tillstånd enligt vapenlagen att inneha skjutvapen äger tillsammans två miljoner vapen. När strävan är att motverka att skjutvapen kommer till användning vid våldsbrott eller på annat sätt missbrukas är det ett ofrånkomligt faktum att alla dessa existerande vapen innebär en hög riskpotential, varför vi finner det principiellt riktigt att försöka nedbringa denna. Där finner vi regeringens förslag vara ett litet steg i den riktningen. Fru talman! Vi delar dock ej utskottsmajoritetens uppfattning när det gäller den s.k. vapengarderoben. Om en jägare behöver fler än fyra jaktvapen föreslår regeringen att en mer ingående prövning ska göras. Vår svenska faunas artrikedom medför att en seriös jägare och viltvårdare måste använda sig av flera olika vapen för olika sorters vilt och kan då ha behov av tillgång till sex jaktvapen. Det är givetvis prövning av tillstånd för det första vapnet som är viktig. Vi vill ha kvar nuvarande ordning med särskild prövning fr.o.m. ett sjunde vapen. Regeringen menar i propositionen att det finns skäl att vara mera restriktiv när det gäller, som man uttrycker det, särskilt farliga vapen och man avser då vapen ämnade för målskytte - en något underlig inställning. I orätta händer är naturligtvis alla vapen, som det uttrycks, särskilt farliga. Fru talman! Vi kristdemokrater står förstås bakom de reservationer där vi finns med, men för att måna om tiden nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 15.

Fru talman! Det är bra att det görs en genomgripande översyn av vapenlagstiftningen. Vi måste göra allt för att förhindra att skjutvapen kommer till användning vid våldsbrott eller på annat sätt missbrukas. Detta är något som Centerpartiet välkomnar. Lagen måste vara våldsförebyggande samtidigt som den inte får komplicera tillvaron alltför mycket för laglydiga och ansvarskännande människor. Det är med stor oro som vi kan följa det som händer i USA på vapenområdet. Det är avskräckande. Runtom i världen har många länder på senare tid funnit det angeläget att skräpa sin lagstiftning, om de nu har haft någon lagstiftning tidigare. Men de har i alla fall tagit tag i frågan. Eftersom det sker en avveckling av den systematiska gränskontrollen inom EU krävs det att effektiva regler införs för att länderna även i fortsättningen ska kunna kontrollera innehav och handel med vapen. Detta borde man i många andra länder också ta tag i. Centerpartiet anser att vapenlagstiftningen ska vara utformad så att tillstånd inte beviljas för andra vapen än sådana som ägaren har behov av för ett godtagbart ändamål. Självfallet måste även hårda krav ställas på förvaring av skjutvapen och ammunition så att egendomen inte kommer i orätta händer. Tillstånd att inneha vapen för annat ändamål än skytte, jakt och samling bör meddelas restriktivt. Som vi hörde tidigare är det i dag ca 750 000 personer som har tillstånd enligt vapenlagen att inneha skjutvapen. Det totala antalet lagliga civila skjutvapen uppgår till drygt två miljoner. Jaktvapen utgör med sina 75 % den absolut största andelen av dessa vapen. Till detta kommer statens skjutvapen, vilka uppgår till ca 930 000 stycken, varav merparten tillhör Försvarsmakten. Men om man tittar på trenden för 1999 ser man att den inte viker, snarare tvärtom. Det är de illegala vapnen som utgör den största faran.

Även om skjutvapen som härrör från försvaret är mindre till antalet är dessa stölder speciellt angelägna att bekämpa, eftersom militära vapen har en stor eldkraft. Försvarets vapen omfattas inte av vapenlagen. Trots att Sverige är ett vapentätt land kan det noteras att den del av det totala antalet allvarliga våldsbrott som förövats med skjutvapen är relativt litet. Än mindre är den andel av dessa brott som förövats av någon som har tillstånd att ha vapnet i fråga. I dag beviljas tillstånd endast för vissa särskilt angivna ändamål där jakt och organiserat målskytte är de två största grupperna. Det är viktigt att det ställs krav på såväl kunskaper som lämplighet för att man ska kunna hålla antalet brott med legala skjutvapen på en låg nivå. Vi vet att jaktintresset i Sverige är stort och att det har ökat under senare år. Vi har en stor tillgång på jaktmarker. Medan jakt som fritidssysselsättning i många länder är reserverat en liten grupp välbeställda personer utövas jakt i Sverige i dag av alla samhällsklasser. Särskilt mot denna bakgrund framstår det som orimligt att göra vapenlagstiftningen så restriktiv att inte alla som uppfyller nödvändiga förutsättningar skulle få möjlighet att jaga. I dag meddelas tillstånd att inneha helautomatiska skjutvapen endast om det finns synnerliga skäl, och så tycker vi att det ska vara också i fortsättningen. När det gäller frågan om vilka krav som ska gälla för vapenförvaringen i en situation när ett jaktlag under ett antal dagar uppehåller sig i en jaktstuga eller liknande anser Centerpartiet att undantag från förvaring i säkerhetsskåp uttryckligen bör införas i Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Det är orimligt att kräva förvaring i säkerhetsskåp ute i jaktstugorna. Enligt huvudregeln i 5 kap. 1 § vapenlagen är den som innehar vapnet och ammunitionen skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under uppsikt. Det finns dock tillfällen, t.ex. i situationer som den i jaktstugan, när det är orimligt att begära att vapeninnehavaren ständigt ska hålla uppsikt över vapnen. Jag kan ha förståelse för regeringens ståndpunkt att inte göra något undantag, men jag förlitar mig på att Rikspolisstyrelsens föreskrifter bör kunna ge en ledning om hur hantering kan ske i dessa speciella situationer. Det finns belyst i utredningen att det i dag finns godkända patronlägeslås där säkerheten kan uppnås med en vital vapendel förvarad på annan plats. Låt dessa föreskrifter bli tydliga! Centerpartiet är kritiskt till regeringens förslag om utökade möjligheter att kontrollera vapenförvaringen. Förslaget avstyrks, eftersom ändamålet med åtgärden inte motiverar ett så långtgående intrång. Det borde räcka med att kräva att den sökande kan visa att han eller hon innehar säkerhetsskåp, t.ex. genom uppvisande av kvitto på inköpt säkerhetsskåp. Centerpartiet befarar att enskilda som blir utsatta för en inspektion känner sig rättslösa i sitt eget hem. Centerpartiet anser inte att det är förenligt med vår rättstradition att i dylika fall utföra föreslagna inspektioner. Vi tror att denna kontroll skapar stor irritation och en olustkänsla hos såväl berörda familjemedlemmar som de poliser som ska utföra inspektionen. Dessutom krävs det resurser, och man kan fråga sig om detta har hög prioritet. Regeringen skriver att ett inspektionstillfälle ska vara ett bra tillfälle att lämna information om säker vapenförvaring. Vi anser att det finns bättre sätt att lösa informationsbehovet på, t.ex. vid jaktmöten som i regel är mycket välbesökta. Föreligger misstanke om olovligt innehav av vapen, ska rättegångsbalkens regler om husrannsakan användas. Centerpartiet anser att man ska ifrågasätta vapeninnehavet för vapenägare som begår upprepade brott. En person som t.ex. vid ett flertal tillfällen åker fast för grovt rattfylleri är sannolikt inte lämplig som vapeninnehavare. Likadant är förhållandet när det gäller andra typer av grov brottslighet, t.ex. narkotikabrott eller våldsbrott av olika slag. Jag tycker att det är bra att regeringen föreslår förändringar som att läkare ska ha anmälningsskyldighet både inom den slutna och den öppna psykiatrin och skyldighet att anmäla om en person bedöms vara olämplig att inneha vapen. Det är redan i dag möjligt att dra in tillstånd om det missköts. Centerpartiet delar regeringens bedömning att behov av ytterligare straffskärpning för brott mot vapenlagen inte föreligger. Stölder av militära vapen sker ofta i brottsförberedande syfte. Begår man en stöld i ett militärt förråd och är ute efter vapen med så stor eldkraft, tyder det på att uppsåtet sträcker sig bortom det uppsåt som man kan antas ha om man stjäl ett enstaka jaktvapen. Därför anser Centerpartiet att det för samhället finns anledning att se strängare på tillgrepp av militära vapen och ammunition än vad som är fallet i dag. Hur en strängare syn rent lagtekniskt ska införas, dvs. om brottet ska betraktas i straffvärdebedömning eller i påföljdsval, har jag ingen uppfattning om. Men från Centerpartiets sida vill vi att regeringen återkommer med förslag till riksdagen angående detta och anser att det är av största vikt. Eskil Erlandsson att ta upp. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom Centerpartiets alla reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservation nr 17.

Fru talman! Detta betänkande har föregåtts av två utredningar som har haft ganska radikala förslag och synpunkter när det gäller vapenlagstiftningen. De här utredningarna har verkligen gjort ordentliga djupdykningar. Det är tio år mellan utredningarna och den första - det är det som är så underligt egentligen - var mer radikal än den andra, den som betänkandet nu vilar på. Det var Leif G W Persson som gjorde denna utredning. Han föreslog tidsbegränsade innehavstillstånd för vissa vapen. Vapengarderoben skulle begränsas till två vapen. Han ville att skytteklubbar, alltså de som hade pistoler för det ändamålet, skulle ha tidsbegränsade tillstånd. Han pratade också om speciella vapenskåp. Men av den utredningen blev intet. Det tillsattes en ny utredning som skulle titta närmare på det här. Den utredningen, som var den senaste, kom till ungefär samma slutsatser, fast inte så stränga skulle man kunna säga i vissa aspekter. I fråga om vapengarderoben föreslogs tre vapen i stället för två, som Leif G W Persson hade sagt. Det som förenar de här två utredningarna är dock det gemensamma målet. Vad skulle det gemensamma målet vara? Jo, att få ned antalet vapen i samhället. Det var överordnat, och det instämmer jag och Miljöpartiet i totalt. Det är målsättningen. Den andra viktiga principen för båda utredningarna var att det inte ska vara den enskildes behov som styr antalet vapen i samhället. Det är subjektivt. Det ska vara samhället som anger ramarna, och därför ska det vara giltiga skäl. Detta är två viktiga principer, och dem tycker jag det är synd att inte kunna tillmötesgå. Det är två utredningar med bra förslag som ingen vågar tillmötesgå. Miljöpartiet är det enda parti som i helhet står bakom utredningens förslag. Då kan man undra: Varför är det på det viset? Vi måste väl ha ett gemensamt intresse, även de som håller på med vapen, att det ska bli ett lägre antal vapen i samhället? Det är ju inte så som det sägs här att det inte är några risker med de legala vapenägarna, de som har fått vapenlicens. Det är ju de legala vapenägarnas vapen som stjäls. De flesta vapen i det svenska samhället är ju jaktgevär och vapen för skytteändamål. Det är de som stjäls och sedan blir illegala. Det är också viktigt att se över en lång tid att ju mer vapen som tillåts desto fler vapen ackumuleras i samhället och kan komma i orätta händer, komma på villovägar. Varför har då inte regeringen omsatt dessa två utredningars förslag i praktiken? Jag kan inte komma till något annat svar än att jägarna och vapenlobbyn är så starka intressenter i detta samhälle. De är utgör de en väldigt stark grupp. De finns representerade överallt. Här i riksdagen har vi också en jägarklubb. Deras argument är: Varför ska vi skötsamma människor behöva lida genom att det görs ytterligare inskränkningar? Men det är inte fråga om det. Jag tycker att alla måste ta sitt ansvar. Det är inte fråga om förbud mot jakt eller förbud mot skytte. Det låter så när vi pratar om det. Det handlar om att skära ned antalet vapen och göra lite ytterligare begränsningar. Utredningen har ju också mycket på fötterna. Den har undersökt hur många vapen som jägarna har. Det är vanligt med två till tre vapen. Det är det allra vanligaste. Sedan säger man också att är det speciella skäl, är det så att man måste skjuta en viss sorts villebråd, kan man ansöka om det och få extra. Men det anser jägarna vara fruktansvärt. Det skulle vara det hemskaste som fanns om de skulle granskas så för att se om det fanns giltiga skäl. Därför har man gått emot det. Därför är det en väldigt mesig skrivning som nu presenteras i betänkandet. Det är i och för sig en liten skärpning. Men Moderaterna och de andra borgerliga partierna säger absolut nej. Det ska vara som det är. Jag kommer att yrka bifall till min reservation, fru talman, reservation 3. Där står det att vi vill ha tre vapen i vapengarderoben. Sedan ska man ansöka om man vill ha fler och visa giltiga skäl. Tyvärr står bara Miljöpartiet bakom den reservationen. När det kommer till slutvotering måste jag därför rösta med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det blir ju ändå en liten skärpning. Men det är som sagt inte det jag hade önskat. Annars får jag vara ärlig och säga att även om jag är väldigt besviken över att de här principerna inte uppfylldes har det ju blivit en viss skärpning i det nya förslaget. Det är ju så. Men det gäller inte just i fråga om principerna. Man kan inte jämföra med USA och deras vapenlagar. Det är inte adekvat. Det vet vi med tanke på problemen där. Men jag skulle ändå kunna göra en jämförelse när det gäller vapenlobbyn och hur den påverkar beslutsfattandet. Det är faktiskt en viss relevans i det. Vi får väl höra här i slutet av talarlistan. Det ska bli intressant att höra synpunkter från dem som står i slutet. Jag tror att de representerar just jägarna. Jag skulle vilja motsäga det som Kristdemokraternas representant sade, att det inte är problem med stulna vapen. Jag har i tidningar hittat flera notiser om att polisen inte lyckas hitta stulna skjutvapen. Det är ett stort problem. Över 1 000 vapen försvinner årligen spårlöst, och i dag cirkulerar det enligt Rikskriminalen närmare 45 000 stulna eller förkomna vapen. Man kan dock inte exakt säga siffran, ibland sägs det Rikskriminalens representant säger att en skärpt lagstiftning är det enda som kan vända trenden. Man säger också att antalet vapen i folks vapengarderober borde begränsas så att tjuvarna får färre vapen att stjäla. Men motståndet mot det förslaget har sedan en längre tid varit stort bland våra jägare, och det var precis det jag ville ge en bild av. I polisens kartläggning av illegala vapen är det alltså svårt att spåra vilket det ena och det andra är. Jag har försökt få statistik på hur vanligt det är att de här stulna vapnen från jägare och andra skyttar sedan används. Från Riksdagens utredningstjänst har jag dock fått fram att variabeln legalt eller illegalt vapen inte finns i tillgänglig brottsstatistik. Enligt Brottsförebyggande rådet finns uppgift om användning av ett eventuellt vapen, men alltså inte om detta är legalt registrerat, i fråga om fullbordat mord, dråp, misshandel med dödlig utgång samt rånbrott. Den definitionen kan man alltså inte få fram. Då får man gå på vad poliserna, som är aktiva, säger. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5 och 8. Reservation 5 handlar om tidsbegränsade tillstånd. Där har man inte heller i regeringens förslag gått på utredningens linje. Man har gjort en reduktion, en viss tidsbegränsning. Miljöpartiet skulle vilja att alla tillstånd för enhandsvapen, pistoler alltså, var tidsbegränsade. Om man inte är aktiv i en skytteklubb finns det ju ingen anledning att ha pistolen kvar. Vi tycker inte att någon ska få förvara sådana i sin bostad. Jag ska också lite grann kommentera vad som har sagts från talarstolen. Moderaterna tycker att detta är alldeles för långtgående. Jag har åsikten att det inte är det. Man säger också att det inte är någon fara när det gäller de legitima skälen för jägare och skytte. Men jag säger att det är deras vapen som blir stulna. Men det kan bli en förbättring nu när det finns krav på säkerhetsskåp för vapen. Det är naturligtvis bra att polisen kan kontrollera det. Jag skulle också vilja gå längre där. Därmed tror jag att jag har framfört mina åsikter och varför vi har fogat våra reservationer till betänkandet.

Fru talman! Kia Andreasson är en lika stor motståndare till jakt och jägare som till EU, och snart får vi väl höra att Kia Andreasson säger: Skjut EU! Men det är väl inte det som vi ska ta upp i dag. Kia Andreasson har nu hört från Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet att vi tycker att förslaget att minska vapengarderoben är en ren smygminskning. Miljöpartiet anser att jägare ska få ha endast två-tre vapen. Jag tycker att det mest häpnadsväckande i reservationen om vapengarderoben är: "Detta torde alltså utgöra en jägares normalbehov." Mina frågor till Kia Andreasson är: Hur kan ni påstå detta? Vad grundar ni er bedömning på? Tror inte Kia Andreasson att det är bättre att en jägare använder rätt vapen till rätt vilt, så att man inte skadeskjuter viltet?
Fru talman! Svaret står redan på s. 7 i betänkandet. Och om man har läst utredningen i fråga får man svaret även där. Men jag ska läsa högt ur betänkandet. Där står följande: "Som skäl för sitt förslag hänvisade utredningen till en undersökning som visar att den genomsnittlige vapeninnehavaren endast innehar två till tre vapen och anförde att detta alltså torde vara en jägares normalbehov." Och utredningar fungerar ju på det sättet att de gör en djupdykning i frågorna.
Fru talman! En utredning kanske inte alltid har rätt, Kia Andreasson. Man kanske ska vara lyhörd för jägarna. Vi hörde att det finns 750 000 jägare här i landet. Och som Gunnel Wallin sade kommer de från olika samhällsklasser. Det är alltså något stort att vara viltvårdare i Sverige. Det är därför som det är så viktigt att en viltvårdare också får använda sig av rätt vapen, så att djuren inte skadeskjuts. Jag har en fråga till Kia Andreasson som gäller tidsbegränsade vapentillstånd. Ni vill att när det aktiva utövandet upphör ska man inte ha någon rätt att ha vapen. Vapentillståndet ska vara tidsbegränsat. Vad är ett aktivt utövande? Om jag vill jaga en gång om året, vartannat år eller vart tredje år, är jag då ute ur bilden? Anser Kia Andreasson att jag faller under er regel om att det aktiva utövandet har upphört eller inte? Måste man jaga många gånger om året? Jag skulle gärna vilja ha svar när det gäller er text i reservationen. Jag tycker inte att det är rätt att stå och tala om att det är jägarnas vapen som används vid brott. Dessa vapen är alldeles för dåliga. Vi vet mycket väl att det tidigare har varit - det kan i viss mån ha förekommit nu också - fråga om vapen från militärförråd. Det är dessa vapen det handlar om. Man vill ha effektiva vapen. Man använder sig av vapen som är betydligt bättre än polisens för kriminella gärningar. Och de allra flesta vapnen är insmugglade från andra länder. Så stå inte i denna kammare och skyll på jägarna att det är deras vapen som de kriminellt belastade använder sig av.
Fru talman! Jag ska besvara frågorna. Utredningen har naturligtvis ringt upp jägare och gjort en undersökning genom att fråga jägarna hur många vapen de har. Det har ingenting med samhällsklasser att göra, Maud Ekendahl. Och utifrån det brukar man ju företa alla undersökningar. Då har man kommit fram till att innehavet är två-tre vapen. Sedan får vi inte glömma att de som behöver, vilket inte heller vi i Miljöpartiet har sagt emot, och har giltiga skäl kan få ha ytterligare vapen. Den andra frågan var om en jägare som jagar en gång om året är aktivt utövande. Då måste jag upplysa Maud Ekendahl om att jägares vapentillstånd inte prövas. Det har inte heller föreslagits att de ska prövas på det sättet. Har en person fått en jägarexamen så har den personen rätt att införskaffa ett visst antal vapen - det är det som kallas vapengarderob - för evig tid. Tillstånden prövas inte igen om inte något brott inträffar. I fråga om detta finns det inga krav. Men det som jag har tagit upp i reservationen, Maud Ekendahl, gäller aktivt utövande om man är med i en skytteklubb. Och för att kunna skjuta och tävla i en klubb måste man hela tiden öva och vara aktiv medlem. Och om man inte har varit aktiv medlem i klubben på ett, två eller tre år finns det väl ingen anledning i världen att ha vapen. Anledningen till att man har en pistol är för att man är med i en skytteklubb och tävlar. Då ska man inte ha detta tillstånd om man inte är det. T.o.m. Basti Naumann i Svenska Pistolskytteförbundets styrelse säger: Sport eller rätt att ha vapen. Det finns bland svenska vapenägare grovt förenklat två läger. Det ena lägret betraktar skyttet som en idrott där tävlingsmomentet är det viktigaste. Och i det andra lägret är det vapnen som är det centrala, och det är det som vi inte tycker är hälsosamt. Den sista frågan handlade om stulna vapen. Jag kan då bara referera till en kriminalinspektör på Rikspolisstyrelsen, nämligen Per-Anders Fritshammar. Han säger att de stulna automatvapnen ändå är en rännil jämfört med den flod av vanliga jaktvapen och pistoler som är försvunna från sina ägare. Det är inte jag som säger det, utan det är en polis som påstår det.
Herr talman!

Herr talman! Jag förstår inte vad det har med dessa förslag att göra. Vilket av förslagen är det som Gunnel Wallin avser? Vapengarderoben har ju inte något med detta göra, dvs. att om man tar en jägarexamen så får man ha färre vapen med en gång, att det får prövas lite mer. Det har ju ingenting med det att göra. Man säger i betänkandet att man däremot teoretiskt sett skulle kunna tidsbegränsa alla vapentillstånd som finns. Men då sägs det att administrationen bli lite klumpig, om man efter fem år skulle kontrollera om alla som har vapentillstånd har giltiga skäl. Därför inskränker man sig till färre vapen när det gäller just de vapen som kan skjutas utan att man laddar dem varje gång, alltså automatvapen. Men varför ska vi prata om resurskrävande administration när det finns andra typer av liknande koll? Det är ju fråga om vapen som är avsedda för att döda, så det är klart att vi måste ha en kontroll. Jag ser dock inte att det blir krångligare med förslagen i betänkandet.
Herr talman! I och med att man ska ansöka när det är fråga om ytterligare vapen blir det ytterligare krångel för den enskilde och även ytterligare kostnader. Det är ju de illegala vapnen som vi ska komma åt. Vi ska inte straffsanktionera de skötsamma, utan vi måste bygga upp ett förtroende och en tillit gentemot dem som kan sköta detta. Det är just med tanke på införseln av illegala vapen och när det gäller gränserna och bevakningen som vi måste komma åt det här och ha hårdare straff. Däremot gäller det alltså inte den skötsamme jägaren. Just jakt är ju ett stort folkligt nöje i alla bygder. Jakten ger en levande bygd. Det är otroligt viktigt att vi får bibehålla detta som är så typiskt svenskt.
Herr talman! Det handlar inte på något sätt om att man inte kan fortsätta att vara jägare med tre vapen. I betänkandet handlar det dessutom om fyra vapen. Man är kanske 20 år när man tar jägarexamen. Efter det får man alltså införskaffa fyra vapen utan något krångel, som Gunnel Wallin säger. Om man utövar jakt så mycket att man behöver extra vapen kan man ansöka om och få det. Jag ser således inget som helst krångel och inga inskränkningar i detta - det är inte det som det är tal om. Sedan gäller det de illegala vapen som alla pratar om, alltså vapen som smugglas in i landet. Man har inte koll på hur många det är fråga om men det har vi ju förbjudit; det är helt olagligt. Jag förstår inte varför det upprepas. Nu har ju en majoritet instiftat både Europol och Schengen som ska ha ett samarbete mellan sig. Alla typer av brottslighet ska förhindras, som framgår i debatten. Men när det väl kommer till skott är de inte värda någonting. Då framhålls de aldrig. Låt Europol och Schengen ta hand om detta med illegala vapen så sysslar vi med de vapen som stjäls från legala vapenägare. Det är fråga om ganska många. Jag har här uppgett att 45 000 sådana vapen finns i rörelse.
Herr talman! Jag vill göra ett tillrättaläggande. Kia Andreasson sade i sitt anförande här att vi kristdemokrater menar att det inte är några problem med stulna vapen. Antingen är Kia Andreasson lite småfräck av sig eller också lyssnade hon dåligt på mitt anförande. Jag väljer att tro att det var dåligt med uppmärksamheten. Ordagrant sade jag i mitt anförande då jag citerade en polisinspektör: "Däremot är det relativt få stölder nu. Stölderna minskar, medan den illegala vapenhandeln ökar."
Herr talman! Det var precis det jag kommenterade och precis så jag uppfattade det som sades, alltså att vapenstölderna minskar. Men den uppgiften har inte jag. Tvärtom har jag från flera kriminalkommissarier och också från Rikskriminalen som sysslar med detta uppgifter om att det är en ökning, så här står ord mot ord. Jag kan inte fortsätta att argumentera kring detta men enligt de uppgifter jag har minskar inte stölderna av vapen från legala vapenägare i Sverige. Tvärtom är det fråga om samma nivå.
Herr talman! Kia Andreasson får givetvis ha vilken uppfattning hon vill. Vad jag vände mig mot var just att ord lades i min mun, att jag skulle ha sagt att vi kristdemokrater inte upplever några problem med stulna vapen. Självklart är det problem med stulna vapen.
Herr talman! Om man i sin föredragning säger att vapenstölderna minskar tolkar jag det som att den saken är ett mindre problem. Det framlades att det är de illegala vapnen som är problemet och då säger jag motsatsen; därav mitt inlägg.

Herr talman! Som tidigare sagts här diskuterar vi i dag justitieutskottets betänkande 9 om skärpt vapenlagstiftning. I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag till en ny vapenlagstiftning i proposition 1999/2000:27 samt ett antal motioner som väckts med anledning av nämnda proposition. Utskottet tillstyrker regeringens proposition och föreslår att ytterligare två lagändringar görs. Dels föreslår vi att en ansvarsbestämmelse knyts till förbudet att inneha skjutvapen på allmän plats om innehavet inte är befogat. Dels föreslår vi att en ändring görs i 7 kap. 19 § sekretesslagen för att se till att sekretessen även omfattar integritetskränkande uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. Herr talman! För att minska antalet våldsbrott där skjutvapen används vill utskottet skärpa vapenlagstiftningen på en rad punkter. Grundläggande utgångspunkter i lagförslaget från regeringen är att tillstånd för att inneha ett vapen bara ska beviljas den som har behov av vapnet för ett giltigt ändamål och som dessutom uppfyller kraven på lämplighet. Återkallelse av vapentillstånd ska ske obligatoriskt i de fall en licensinnehavare inte uppfyller kraven på lämplighet. Regeringen har i sin proposition valt att behålla begreppet behov, som Vapenutredningen ville förändra. Jag vill understryka att begreppet behov ska uppfattas objektivt. Det är i sista hand samhället som bestämmer om ett behov föreligger, inte den enskilde jägaren. Den s.k. vapengarderoben behålls oförändrad, vilket innebär att en person med jägarlicens fortfarande har möjlighet att inneha sex jaktvapen. När tillstånd att inneha fler än fyra jaktvapen beviljas ska dock en mer noggrann prövning göras där vapeninnehavaren ska visa att han har behov av fler vapen än fyra. Tillstånd att inneha prydnads eller minnesvapen ska bara beviljas om vapnet görs varaktigt obrukbart. Undantag kan dock göras om särskilda skäl finns. Bara den som är medlem i en av Försvarsmakten godkänd skytteförening ska ha rätt att inneha helautomatiska vapen. Handlare som säljer helautomatiska vapen ska inte längre ha rätt att ha sådana i lager utan enbart ha möjlighet att ta upp beställningar och vidarebefordra vapnet till köparen. De ska heller inte ha några generella tillstånd för import av helautomatiska vapen, utan de kommer att vara tvungna att söka tillstånd i varje enskilt fall. Alla skjutvapen ska förvaras i säkerhetsskåp eller i annat lika säkert förvaringsutrymme. Polisen ges möjlighet att inspektera förvaringen hos alla som har tillstånd att inneha skjutvapen. Inspektioner ska anmälas i förväg. Regeringen och utskottet föreslår också att ett förbud mot skjutvapen på allmän plats införs. Herr talman! I betänkandet finns inte mindre än 19 reservationer i de mest skiftande ämnen. Kritiken mot förslaget till skärpt vapenlagstiftning kommer från två håll - dels från dem som anser att vi reglerar för mycket, dels från dem som anser att förslaget inte är tillräckligt långtgående. Att kritiken kommer från båda hållen kan möjligen tas till intäkt för att det förslag som regeringen och utskottet ställt sig bakom är väl avvägt. Den s.k. vapengarderoben behålls, som sagt, oförändrad i förslaget, vilket innebär att en person med jägarlicens fortfarande har möjlighet att inneha sex jaktvapen. En förändring görs dock jämfört med nuvarande regler. När tillstånd att ha fler än fyra jaktvapen beviljas kommer en mer noggrann prövning att krävas där innehavaren ska visa att han har behov av fler vapen än fyra. Mot detta invänder de borgerliga ledamöterna med att det finns många jägare vars verkliga behov uppgår till sex jaktvapen. Ja, så är det, och det är regeringen medveten om. Det är därför regeringen valt att inte begränsa vapengarderoben till tre vapen, som föreslagits i Vapenutredningen. Det enda vi kräver är att dessa jägare visar att de verkligen har behov av så många som sex jaktvapen. Vi vet att det genomsnittliga antalet vapen en jägare använder är tre. Det finns därför ingen anledning att anta att alla som innehar jägarexamen har behov av sex vapen. När en jägare kan styrka att han har behov av fler än fyra vapen kommer alltså tillstånd för dessa naturligtvis att beviljas. Vi får inte glömma att bakgrunden till den skärpning av vapenlagstiftningen som nu görs är det ökade antalet vapen i omlopp i samhället. Det är därför beklämmande att se att de borgerliga i reservation efter reservation går emot alla förslag om att begränsa tillgången på vapen. Inte nog med att det anses orimligt att en jägare ska styrka sitt behov av fler än fyra vapen. Moderaterna går också emot att en vapenhandlare ska handla med vapen i första hand för att få tillstånd, liksom att prydnadsvapen ska göras varaktigt obrukbara. Det tycks som om förståelsen för att tillgången på vapen som sådan är en viktig faktor bakom ett ökat vapenanvändande är bristfällig, för att använda en grov underdrift. Herr talman! Att minska antalet våldsbrott är onekligen en av statens absolut viktigaste uppgifter. Ingen ska behöva frukta för sitt liv. Låt mig än en gång understryka att detta är en statlig angelägenhet. Vi vill inte ha ett samhälle där människor beväpnar sig för att försvara sig. Vapen ska endast användas till jakt och sport. Därför får det inte finnas fler vapen i omlopp än de som krävs för att täcka dessa behov. Detta är den grundläggande principen i vår vapenpolitik, och kring detta borde det vara enkelt att samla sig. Med detta sagt, herr talman, vill jag än en gång yrka bifall till utskottet hemställan i betänkandet.
Herr talman! Som jag tidigare kommenterade i mitt anförande är propositionens syfte med den skärpta vapenlagstiftningen att motverka att skjutvapen kommer till användning vid våldsbrott eller på annat sätt missbrukas. Det är bra. Men varför lägger ni inte ned mer kraft på att komma åt den illegala vapenhanteringen när ni framstår som medvetna om att det är där de verkliga problemen finns? Jag visade tidigare på detta genom några citat från propositionen. Det finns fler. På s. 28 i propositionen säger regeringen: "Antalet anträffade och beslagtagna skjutvapen som inte går att spåra till någon svensk vapeninnehavare ökar kraftigt, vilket starkt talar för att allt fler skjutvapen smugglas in i landet." När nu regeringen vet om problemen men inte agerar därefter är det svårt att tolka det på annat sätt än att regeringen bortser från de allvarliga konsekvenser som den illegala vapenhandeln medför. Jag vet att Göran Norlander ej kan svara för regeringen, men det vore intressant att få höra hur man på socialdemokratisk riksdagsnivå förklarar sin inställning till de nämnda problemen och förklarar varför man ej i betänkandet vill stöta på för att få kraftfulla åtgärder till stånd för att motverka dessa allvarliga problem, som man är medveten om.
Herr talman! Hel klart är vi medvetna om att det här är ett problem, som dessutom är stort. Men det finns ingen anledning att ta med det i det här eftersom det i första hand syftar till andra saker än den proposition som vi nu behandlar. Den illegala vapenhandeln kommer att tas upp i andra sammanhang, bl.a.
Herr talman! Jag vill ställa ytterligare en fråga: Är Göran Norlander beredd att verka för att det ska satsas mer resurser på Polisen så att effektiv spårning av illegala vapen kan äga rum?

Herr talman! Göran Norlander sade att man inte följde utredarens förslag om att gå ned till tre vapen. Det förstår jag att ni inte kunde göra, för ni har en väldigt stor grupp jägare som är era egna väljare. Så ska ni försöka lura i era väljare att det blir oförändrat, att det blir sex vapen i alla fall. Sedan säger ni att det är fyra men man kan få sex vapen. Om man ändå kan få sex vapen är frågan varför vi inte kan ha det kvar som det har varit, oförändrat, så att man kan ha sex vapen? Jag tycker att det är väldigt märkligt hur ni diskuterar. Vad vinner ni på i praktiken med att göra den här minskningen? Kan Göran Norlander komma med konkreta förslag om vad man tror att man vinner framöver?
Herr talman! Jag tackar Maud Ekendahl för hennes omtanke om mitt partis väljare. Sedan tycker jag att Maud Ekendahl uttryckte sig lite illa när hon sade att vi försöker "lura i" våra väljare. Här är det ingen som luras, utan det står klart och tydligt vad det här innebär. Det är också så att Vapenutredningen föreslog tre vapen. Men jag kan försäkra Maud Ekendahl att vi har haft, tillsammans med företrädare för Regeringskansliet, träffar med olika jägarorganisationer, och vi har lyssnat till dem. Det här är en kompromiss, och en kompromiss brukar naturligtvis utformas på olika sätt så att det här inte klart framgår att det blir sex vapen. Men möjligheten finns. Som Kia Andreasson sade tidigare vet vi att behovet är ungefär två till tre vapen hos de allra flesta jägarna.
Herr talman! Eftersom det är sista rundan skulle jag vilja ta upp något med Göran Norlander om prydnadsändamålen. Ni nonchalerar helt och hållet att det finns människor som samlar. Ni nonchalerar helt och hållet att det finns människor som ärver. Det går i arv olika skjutvapen. Då har ni mage till att säga att sådana skjutvapen inte får vara brukbara. Jag undrar vad Göran Norlander anser. Är det inte så att kulturarvet går förlorat, som vi moderater tycker, om man ska göra dem varaktigt obrukbara?
Herr talman! Vi nonchalerar inte, utan i betänkandet står det mycket klart att huvudregeln är att man ska varaktigt förstöra. Om sedan vapnet har ett särskilt affektionsvärde eller av något annat skäl bedöms vara viktigt att förvara utan att förstöra, då ska det ges möjlighet till det, självklart. Det ska inte förstöras någonting.
Herr talman! Göran Norlander svarade just ja på frågan om han var beredd att satsa mer resurser på att spåra illegal införsel av vapen. Då undrar jag vilken prioritering Göran Norlander ska göra. Det finns 750 000 personer med tillstånd. Om då en uppsökande rådgivande inspektionsverksamhet ska bedrivas av tillståndsmyndigheten, som är Polisen, var ska de resurserna tas ifrån och hur ska det prioriteras i det kärva polisläge som vi just nu befinner oss i i vårt land?
Herr talman! Först främst är det inte jag som gör prioriteringar, utan jag förutsätter att det är regeringen som i sitt regleringsbrev och så småningom också Rikspolisstyrelsen som gör de slutgiltiga prioriteringarna vad man ska göra. Det som Gunnel Wallin här åsyftar framgår också klart, att enbart möjligheten att införa den här kontrollen har en preventiv effekt. Jag tror inte för ett ögonblick att när den här lagen träder i kraft börjar polisen springa hem i gårdarna och undersöka det här. När det gäller resurser till Polisen kommer inom en månad vårpropositionen att presenteras. Då får vi se hur mycket resurser det blir.
Herr talman! Jag är medveten om att det inte är en person som gör det, men eftersom det var Göran Norlander som framförde det här måste han också stå till svars för den situationen. Här talar man om att införa, inte om att genomföra. Det är väl viktigt att man är klar och tydlig. Har man satt in en åtgärd ska man naturligtvis genomföra det. Det behövs massor med resurser, det saknas massor med resurser till Polisen för en massa olika, som jag tycker viktigare, ändamål i vårt samhälle i dag. Jag vill inte göra den här prioriteringen och det här intrånget i privatlivet, utan jag tycker att det i stället ska bygga på förtroende och tillit.
Herr talman! När det gäller det här med intrång i privatlivet måste det vara ganska klart för oss alla att syftet bakom detta är att vapnen ska förvaras på ett betryggande sätt. Därigenom förhindrar man att de stjäls och att de används i brottslig verksamhet. Det är syftet, och jag har uppfattat av anförandena från samtliga här tidigare att man i stort sett har ställt upp på detta. Det är målsättningen.

Herr talman! Jag vill inleda debatten om den skärpta vapenlagstiftningen med att säga hur oerhört viktig jakten är i Sverige, också som kulturarv. Jag tycker att det är viktigt att betona detta, eftersom det hela tiden när man diskuterar vapenlagstiftningen och skärpningar i den framställs som att man antingen är positiv till jakt eller motståndare till den. Från Vänsterpartiets sida vill jag betona att vi ser det som oerhört positivt att vi i Sverige har en kultur där människor i hela vårt land har haft en möjlighet att delta i jakt där inte ekonomi har varit det vägledande och där inte äganderätten till mark har varit ledande. I Sverige är inte jakt, som i de flesta andra länder, något som är förbehållet enbart en rik klick. Det är viktigt att bevara detta. Men ett sådant resonemang får inte leda till att vi från statens sida säger: Eftersom vi är positiva till jakt så litar vi fullständigt på att ni sköter allting med vapnen. Ni kan ha hur många vapen som helst - vi har ingen kontroll över det. Jag tror heller inte att svenska folket vill ha det så, utan det är viktigt att vi hela tiden använder oss av lagstiftningen för att se till att ha kontroll över hur många vapen som finns, hur de förvaras och hur de används. Ska människor som är sjuka få behålla sina vapen eller inte? Om människor begår brott måste vi ha möjlighet att kunna ta tillbaka tillståndet för vapnen. Hela debatten har hamnat i en överdriven argumentation. Man sätter kampen mot de illegala vapnen mot att vi ska ha en kontroll över de legala vapnen. Detta är en motsättning som de facto inte existerar. Vi kommer från Vänsterpartiet och - det är jag övertygad om - även från regeringen att se till att polisen och tullen, också i de internationella sammanhangen, arbetar mot den illegala vapenhanteringen. Detta gör vi redan i dag. Det räcker inte, och vi kommer att behöva mer. Vi ser ju vad som kommer in i landet. Men att säga att bara för att vi ska göra detta så ska vi inte bry oss om de legala vapnen är att tala om en motsättning som definitivt inte existerar. Min och Vänsterpartiets målsättning är att inga vapen - inte något legalt vapen - ska hamna i orätta händer. Det är också vår uppgift som lagstiftare. För en person som blir drabbad av ett brott eller blir skjuten i ett familjedrama spelar det ingen roll om det är ett legalt eller illegalt vapen. Därför är det viktigt att vi hela tiden vidtar åtgärder för att ha så bra kontroll som möjligt, men att vi samtidigt också har respekt för de människor som har vapnen. Kristdemokraterna säger att vi i dag har börjat kunna se att stölderna av de legala vapnen minskar, och det är också de uppgifter som jag har fått. Det är en mycket positiv sak. Det är faktiskt också ett resultat av att vi har en vapenlagstiftning. Genom åren har vi krävt större säkerhet när det gäller vapen och bättre förvaring. Därför har stölderna minskat. Målsättningen måste givetvis vara att det i stort sett inte ska vara några stölder alls. Så länge vi fortfarande ser att stölder av vapen sker, och att förvaringen inte är tillräckligt bra, måste vi som politiker vidta åtgärder. Herr talman! Jag ska nu komma in på de konkreta frågor som tas upp. När det gäller vapengarderoben handlar det om en skärpning - visst. Men som tidigare har sagts från talarstolen vet vi att de flesta jägare har en vapengarderob på mellan två och tre vapen. Målsättningen måste vara att vi inte ska ha fler vapen ute i samhället än vad som används och vad det finns ett reellt behov av. Samtidigt talar också vi som står bakom betänkandet om de människor som har fullständigt legala skäl och behov av att använda sig av mer än fyra vapen. Det enda de behöver göra är följande. Om den sökande begär tillstånd för fem eller sex vapen räcker det i normala fall att han utöver sin jägarexamen - och jag läser ur betänkandet: " - på ett trovärdigt sätt kan motivera behovet med utgångspunkt från sina jaktvanor och sammansättningen av sin vapengarderob." Det är faktiskt inga höga krav som vi ställer! Jag har mött många jägare. Jag kommer själv från Småland, där jag har släkt och en tradition som jakten är en del av, och jag har fortfarande inte mött någon jägare som sagt: Om jag på något sätt måste kunna styrka att jag faktiskt har detta behov så skulle det vara en oerhörd kränkning, och det skulle försvåra för mig. Jag tycker att vi har skäl att ställa dessa krav. Sedan kommer vi in på nästa fråga, som handlar om de tidsbegränsade vapentillstånden för tävlingsskytte. Från moderat sida har man en reservation där man berör detta med att någon har fått licens för ett vapen därför att han eller hon är aktiv tävlingsskytt. Den enda anledningen till att man får licensen är att man är aktiv. Om personen sedan slutar med det existerar ju inte längre själva grunden för det tillstånd han eller hon har. I det läget kan jag och Vänsterpartiet inte förstå varför man inte ska säga: Nej, nu gäller inte tillståndet längre. Skulle personen vilja uppta tävlandet i framtiden får han eller hon söka tillstånd och köpa ett nytt vapen. När det handlar om så viktiga saker som vapen måste man kunna ställa kravet att det ska finnas ett reellt behov av dem och en anledning till att man har dem. Sedan kommer jag in på den fråga som också har varit uppe om skjutvapen för prydnadsändamål. Det har varit väldigt upprörda tongångar om den fruktansvärda kapitalförstöringen och om det ingrepp det innebär att man inte ska få ha dessa vapen. Men vi måste ju se till hur det ser ut i verkligheten i dag, med det stora antal vapen som finns ute med fullständigt legala skäl och där det finns ett behov. Skjutvapen med samlings-, prydnads eller särskilt affektionsvärde utgör faktiskt hela 10-15 %. Det finns alltså mellan 200 000 och 350 000 vapen i Sverige som man faktiskt inte har behov av, utan som man bara har som prydnadsföremål. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är rimligt att man gör någonting för att försöka begränsa dessa vapen. När det gäller kulturarvet finns det möjlighet att göra vapnen obrukbara. Jag kan förstå det känslomässiga argumentet: Jag fick ärva det av farfar och jag skulle hemskt gärna vilja ha det kvar! Jag kan mycket väl förstå dessa argument och känslan av att vilja ha vapnen. Men som politiker och beslutsfattare har jag ansvaret för hur det ser ut i Sverige när det gäller vapen och tillstånd för vapen och då måste jag säga: Nej, det är inte tillräckligt skäl för att få behålla vapnet i brukbart skick. Den åsikten står vi för i Vänsterpartiet. Jag förstår att det här kan var hårt och att det kan vara känslomässigt svårt för många människor som får göra vapnen obrukbara. Men mitt uppdrag är att vara brottsbekämpande, och samtidigt måste vi ha en lagstiftning som ger kontroll över vapnen. Då är inte detta ett tillräckligt skäl för att utvidga. Herr talman! Jag måste lyfta upp en del av de frågor som Miljöpartiet har tagit upp. Jag kan inte förstå resonemanget om att man inte vågar ta i saken och att det är jägarna och vapenlobbyn som hela tiden påverkar och gör att man tar ställning. Nej, Kia Andreasson, jag tror faktiskt att väldigt många människor är inblandade i detta. Man har kanske släkt och vänner som gör att man har detta nära inpå sig. Man vet hur det är och hur det fungerar. Man har stor respekt för och stor kunskap om jägarna. Kia Andreasson säger faktiskt emot sig själv i sitt inlägg. Först säger hon att vi måste minska vapengarderoben för att vi ska minska antalet vapen. Samtidigt säger Kia Andreasson att det är så få som har så många vapen. Därför gör det ingenting om vi tar väck det. Det här blir motsägelsefullt. Kia Andreasson säger att vi ska minska vapengarderoben ned till tre. En viktig anledning till att vi ska minska antalet är att man inte ska komma över så många vapen vid stölder. Samtidigt säger Kia Andreasson att det är väldigt få som har fler vapen än två tre. Jag kan inte riktigt se att man skulle uppnå den effekt på stölderna som Kia Herr talman! Jag ska avslutningsvis säga att det har varit en otrolig brevskörd i den här frågan. Det tror jag att alla i utskottet har stött på. Det har kommit mejl, telefonsamtal, brev och andra kontakter. I den mån jag har hunnit och haft möjligheter har jag försökt att besvara de här breven. Men jag hoppas också att den här debatten har kunnat ge en hel del svar på de frågor som vi har fått. Jag hoppas också att man kan se helheten i det här betänkandet. Med det yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! När Alice Åström inledde sitt anförande stod hon i talarstolen och sade: Vi från statens sida osv. Jag inte vill vara någon som är från statens sida. Jag står här och är folkvald. Jag är inte lika med staten. Det är väl självklart att jägarna vill att vapnen ska vara kvar i deras hem i stället för att hamna i orätta händer. Jag kan inte låta bli att gå in på detta med skjutvapen med samlar-, prydnads och affektionsvärde. Vi har sagt att det är en betydande kapitalförstöring. Spelar det ingen roll för Vänstern att det blir en stor kapitalförstöring? Ni bryr er kanske inte om det.
Herr talman! Det var kanske ett dåligt uttryck. Jag menade snarare från riksdagens sida. Förutom att vi är folkvalda och ska kunna se till jägarnas behov, har vi också en skyldighet att skydda samhället från att vapen ska komma på villovägar. Därför har också regering och riksdag ett gemensamt ansvar att väga in alla dessa aspekter och försöka hitta lösningar där man kan vinna fördelar från båda hållen. Jag anser att man har gjort det i det här betänkandet. När det gäller vapen för prydnadsändamål sade jag i mitt anförande att jag inser att det är en kapitalförstöring och att kan vara väldigt svårt för de människor som blir utsatta för det. Men jag måste ställa en motfråga till Maud Ekendahl. Tycker verkligen Moderaterna att det är helt okej att vi har ungefär 200 000-350 000 vapen som det inte finns ett reellt behov av? Det finns inget användningsområde för dessa vapen som finns ute i samhället. Är det inte så att man bör bevilja detta med försiktighet och inte ha en så stor mängd vapen ute i samhället? Maud Ekendahl lutar kanske snarare åt det amerikanska systemet där det är en mänsklig rättighet att bära vapen och där ingen ska lägga sig i.
Herr talman! Det var väl ändå att ta i att säga att man skulle gå med vapen på stan. Egentligen skulle vi kanske behöva det, eftersom vi har så få poliser. Ni i Vänsterpartiet vill ju inte heller hjälpa till så att vi får tillräckligt med poliser i Sverige. Jag ska gå tillbaka till detta med skjutvapen och den betydande del av kulturarvet som går förlorad. Alice Åström säger att hon har viss förståelse för detta och att hon kan förstå dessa människor. Det säger Alice Åström bara i talarstolen. Hon har inte alls den förståelsen. Hon bryr sig inte om att man kan ha ärvt de här vapnen i generationer. Man vårdar dem så ömt, lika ömt som många kvinnor vårdar sina män och juveler. Jag tycker att det är väldigt viktigt att tänka på det. Jag tycker att det är sorgligt. Jag vill fråga än en gång: Bryr inte Vänsterpartiet sig om kulturarvet?
Herr talman! Efter den inledningen om hur man vårdar sina vapen och hur man ser på dem undrar jag om vi inte snarare behöver göra någonting för att ta hand om ytterligare vapen. Jag tyckte att det var att gå väl långt. Jag kan bara upprepa det jag har sagt. Sedan får Maud Ekendahl och Moderaterna tycka vad de vill. Jag har förståelse för de svårigheter som drabbar de enskilda människorna. Men jag gör en avvägningen här. Jag vill minska antalet vapen som det inte finns ett reellt behov av i Sverige för att kunna försvara de vapen som det finns ett behov av. Då tar jag faktiskt ställning för att man ska göra dessa vapen obrukbara. Det kommer att drabba dessa människor. Det står vi i
Herr talman! När vi nu äntligen gör en ny lagstiftning när det gäller vapen, Alice Åström, skulle det väl vara konstigt om vi inte skulle vilja strama åt detta. Den lagstiftning vi har nu bygger på 1973 års lagstiftning. De övergripande målen är att få ned antalet vapen för framtiden och skärpa detta så att man verkligen ska ha giltiga skäl. Då passar det att begränsa i lagstiftning till ett mindre antal i vapengarderoben inför framtiden. Jag tycker inte att det är motsägelsefullt. De flesta i undersökningen har två tre vapen, men man vet ju inte vad som händer i framtiden. I högkonjunkturer finns det kanske mer pengar att handla vapen för. Om man är så förtjust i vapen som Maud Ekendahl ger uttryck för finns det stora risker för det. Därför är det väldigt bra att begränsa antalet.
Herr talman! Precis som jag sade i mitt anförande tycker vi att det är viktigt att man har kontroll över vapnen och att man försöker begränsa det till de vapen som det finns behov av. Men att så totalt begränsa möjligheterna för det legala behov som finns tycker vi i Vänsterpartiet är att gå för långt i en lagstiftning. Man ska gå så långt som det finns ett behov av. Man ska försöka väga samman de olika aspekterna och försöka få fram ett förslag. Att strama upp för en eventuell framtida explosion av antalet vapen i en högkonjunktur är ett synsätt som vi i Vänsterpartiet inte kan ställa upp på. Det är viktigt att man gör de här avvägningarna. Det är ett väl avvägt betänkande, där kontrollen över vapnen blir bättre och till viss del stramas upp. Samtidigt tillgodoses fortfarande i stort sett jägarnas legala behov av att ha en vapengarderob om upp till sex vapen. Vi tycker att det är en bra avvägning.
Herr talman! Jag tycker att Alice Åström nu säger emot sig själv. Det är just en begränsning till behovet som vi i Miljöpartiet anser oss ha gjort när vi ansluter oss till utredningens uppfattning att behovet uppgår till två till tre vapen. Den som gjorde den förra utredningen och som likaledes är jägare föreslog redan för tio år sedan en begränsning till två vapen. Behovet måste alltså ligga där, och vi tycker att det ska införas i lagstiftningen.
Herr talman! Det är det behov som den stora gruppen har, men de jägare som jagar mer har inte samma behov. Att över huvud taget inte bry sig om deras behov utan gå ett slags medelväg tycker vi inte skulle vara bra. Enligt betänkandet ska den som vill ha mer än fyra vapen tala om vilket behov man har och varför man har det, och då görs det en avvägning. På det sättet fungerar den här lagstiftningen.

Herr talman! Jakten har en lång historia. Den har bedrivits av människor alltsedan vi reste oss upp för att ta oss fram på två ben. Ändamålet med jakten var ursprungligen av två slag. Djur dödades därför att de utgjorde hot mot människan eller hennes egendom, och de fångades eller avlivades medhjälp av tillhyggen som ursprungligen var utomordentligt primitiva och vars användning ofta krävde stort mod i kampen mot en ofta både stor och farlig motståndare. Jakten var också under avsevärda tidsperioder en viktig del i kampen för att skaffa mat för överlevnad. Den moderna jakten bedrivs naturligtvis i andra syften och med bättre utrustning. Syftet är enligt min mening att vi som ansvarsfulla jägare ska hålla våra viltstammar vid en numerär som överensstämmer med vad naturen tål. Den rena bytesjakten har i allt väsentligt övergått från att vara en överlevnadsfråga till att vara en omtyckt och viktig rekreation för hundratusentals jägare över hela landet. Behovet av jakt som metod för att reglera våra viltstammars storlek ska inte underskattas, men en kombination av nytta och nöje är i detta sammanhang en realitet. Kvaliteten och precisionen på de moderna vapnen har avsevärt förbättrats samtidigt som kraven för innehav av vapen har skärpts. Regeringen vill i sin proposition En skärpt vapenlagstiftning i de delar som hanterar skjutvapen med sitt förslag till ny vapenlag få ett bättre grepp om hur många vapen som finns för jaktändamål och vill samtidigt starkt begränsa den framtida vapenlicensgivningen såväl för redan befintliga jägare som för nytillkommande. Samtidigt föreslås att förvaringen av vapen ska ske på ett ur säkerhetssynpunkt betryggande sätt. I motion Ju7 har Elizabeth Nyström och jag själv framfört vårt gillande av regeringens strävan att skärpa lagstiftningen beträffande såväl licensgivningsförfarandet som förvaringen av vapnen. Dock har vi i motionen framfört kritiska synpunkter på hur det är tänkt att regeringens ambitioner ska genomföras. Herr talman! För att en ansvarsfull jägare ska kunna fälla ett villebråd utan att vålla onödigt lidande krävs tillgång till ett modernt och effektivt vapen. Olika jaktformer kräver helt olika vapen, och det är av stor vikt att vid viss typ av jakt ha tillgång till rätt vapen. Regeringens ambition att sätta en administrativ gräns vid fyra vapen förefaller mig därför mera var ett utslag av byråkratisk klåfingrighet än av insikt om hur modern jakt verkligen bedrivs. Enligt min mening bör i samband med den granskning som sker vid ansökan om tillstånd för att inneha vapen - en granskning som utförs av polismyndigheten - den sökandes lämplighet att bruka och inneha vapen vara utslagsgivande för om tillstånd kan och ska ges. Självfallet ska vederbörande ansökare också kunna göra troligt att såväl det nya vapnet som eventuellt ytterligare vapen som innehas kan förvaras på ett betryggande sätt. Att, som majoriteten i utskottet förordar, sätta gränsen för innehav av vapen till generellt endast fyra och att först efter ingående prövning av behovet eventuellt medge ytterligare innehav av upp till sex vapen saknar, som jag redan har framhållit, all relevans. Enligt min mening ska den som anses uppfylla kravet att inneha vapen för jakt eller sportskytteändamål och som på ett betryggande sätt kan förvara sina vapen också få äga och bruka det antal vapen vederbörande har för att kunna utöva sin jakt eller sitt sportskytte. Herr talman! I betänkandet behandlas förslaget om skjutvapen med samlings eller prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde, och utskottet ställer sig delvis bakom de skäl till begränsningar som vi har anfört i motion Ju7. Det måste dock anses vara helt orimligt att vapen som erhållits som gåva eller genom arv eller eljest innehas endast på grund av intresse för dess bevarande för framtiden ska för alltid göras obrukbart och därmed i praktiken göras värdelöst också i ekonomiska termer. Ett fullföljande av regeringens ursprungliga förslag skulle innebära kapitalförstöring av stora mått, samtidigt som ett väsentligt kulturarv fullt medvetet raseras. Det finns därför anledning att ytterligare betona vad utskottet anför om möjligheten för undantag från denna regel och att med generositet och framsynthet tillämpa tillståndsgivning även i detta avseende. En alltför restriktiv tillämpning av det ursprungliga förslaget skulle enligt min mening innebära att det i framtiden inte kommer att finnas vapen från den tidsepok som vi just nu lever i att bevara till eftervärlden. Alla vapen som inte fyller kravet som godkänt jakt eller tävlingsvapen måste ju i praktiken, enligt andemeningen i regeringens proposition och i utskottets betänkande, göras varaktigt obrukbara och därmed helt värdelösa. I likhet med ett antal remissinstanser anser jag att möjligheten till godtagbar förvaring även här bör vara avgörande för huruvida vapen utan egentligt bruksvärde i samlarsyfte ska få innehas, även om antalet i samlingen användbara vapen överstiger stipulerat antal avsedda för jaktändamål. I reservation nr 10 har moderaterna, centerpartisterna och folkpartisterna i utskottet utvecklat sin syn på denna fråga, och i den delen, herr talman, vill jag instämma med reservanterna.

Herr talman! Jag börjar för att spara kammarens tid med att instämma i Gunnel Wallins anförande och yrkande. Jag vill också instämma i den första delen av Alice Åströms anförande, den del som handlade om jaktens kulturella betydelse för många människor i Sverige. Jag ska inte upprepa vad Alice Åström på den punkten sade, men jag tyckte att det var mycket bra framfört. Därutöver vill jag konstatera att det, som flera gånger har sagts, har gjorts en genomgripande översyn av vapenlagstiftningen i syfte att förhindra att skjutvapen kommer till användning vid våldsbrott eller på annat sätt missbrukas. Jag vill framhålla att det är något som vi i Centerpartiet välkomnar. I det föreliggande förslaget från regeringen, vilket till större delen också har blivit utskottsmajoritetens förslag, finns en del förslag till förändringar. Jag kan för min del konstatera att det behövs en del ytterligare justeringar och förändringar för att förslaget ska bli tillräckligt bra. Lagen ska enligt min mening vara våldsförebyggande samtidigt som den inte, och det vill jag verkligen understryka, komplicerar tillvaron för alltför många laglydiga och ansvarskännande människor i vårt land. Jag vill ta ett par exempel. Vid beviljande av tillstånd att inneha fler än fyra jaktvapen föreslår regeringen och utskottsmajoriteten att en mer ingående prövning av behovet än vad som sker i dag ska göras. Jag delar inte den uppfattningen och bedömningen. Jag vill som flera har gjort före mig betona att den svenska jakten i väldigt hög grad är varierande, vilket medför ett behov för jägaren att inneha vapen av olika slag. Av Rikspolisstyrelsens allmänna råd framgår i dag att behovet att jaktvapen anses omfatta totalt sex vapen. Tillstånd till fler än sex jaktvapen eller sjukvapen bör enligt de allmänna råden endast medges om det finns ett mycket kvalificerat behov. Det bör enligt min och Centerpartiets mening gälla framgent. Centerpartiet och jag anser att det är prövningen av det första vapnet som är speciellt viktig. En särskilt prövning av det femte och det sjätte vapnet synes för min del inte särskilt befogat. Den resurskrävande administration som den här prövningen kommer att föra med sig skulle på ett mer ändamålsenligt sätt kunna användas till andra saker i vårt samhälle. Jag tycker inte att det står i rimlig proportion till värdet av en sådan fördjupad prövning. Därför bör nuvarande regler bibehållas. Ytterligare en sak har tagits upp i flera anföranden som även jag vill poängtera. Jag och Centerpartiet är kritiska till förslaget att tillstånd till innehav av skjutvapen som prydnadsföremål eller av särskilt affektionsvärde får meddelas endast om vapnet görs varaktigt obrukbart. Detta förslag går för långt och innebär onödig kapitalförstöring. Funktionsdugliga vapen är enligt min mening inga prydnadsföremål. Det måste därmed vara själva förvaringen som avgör om vapnet ska göras varaktigt obrukbart eller inte. Om man har en tillfredsställande förvaring av vapnet bör tillstånd kunna meddelas även om det inte görs varaktigt obrukbart. Det går då att använda även i framtiden, och den kapitalförstöring som annars skulle bli följden av regeringens och utskottsmajoritetens förslag blir då inte verklighet. Herr talman! Jag vill sluta mitt anförande med att yrka bifall till reservation nr 10, som behandlar den sist avhandlade frågan.

Herr talman! Nu står vi här, vid vad som kan kallas vägs ände. Jag tycker inte att det är vägs ände, men vi står vid en hållplats. Det har varit väldigt spännande att följa debatten när det gäller vapenlagstiftning och om denna ska skärpas eller inte. Under ca 10 år har vi diskuterat denna vapenlagstiftning, och mycket har faktiskt hänt på området som har varit positivt. De flesta som handhar vapen är ofta väldigt beroende av att saker och ting fungerar på ett bra sätt. Det är många säkerhetsaspekter. Det är många tekniska aspekter och annat som är viktigt när det gäller att handha vapen. Mycket har också hänt historiskt när det gäller skytterörelsen, jägarnas organisationer och folkrörelsearbetet. Vi har i dag fått höra mycket i kammaren som jag tycker är spännande. Jag vill först tillägga att jag ställer mig bakom det förslag som utskottet har lagt fram inför kammaren. Jag ställer mig också bakom de åsikter som Göran Norlander och Alice Åström har redovisat, som jag tycker är välbalanserade och som också ger en historisk tillbakablick över de traditioner som både jakten och skytterörelsen har. Skytteorganisationernas sätt att arbeta på landsbygden och i städerna har betytt mycket historiskt sett. Också jakten har betytt mycket för utvecklingen i vårt samhälle - både i glesbygden och i tätorterna. De traditionerna ska vi vara väldigt noga med att förvalta, och vi ska se till att vi tar ansvar. En av de viktigaste sakerna för dessa verksamheters utövande är faktiskt vapnet. Det är därför som jag tycker att det är bra att vi diskuterar en skärpt vapenlagstiftning. Vi är intresserade av att man skärper synen på att handha vapen. Det är viktigt. Det gäller både jägarna och skytteorganisationerna. Efter långt utredande har vi nått dit där vi är i dag. Vi ska komma överens om vilken storlek vapengarderoben ska ha. Det ska se ut ungefär som det gör nu, som jag ser det. Det finns skärpningar i skrivningarna om att man ska granska femte och sjätte vapnet lite extra. Jag vill anknyta till det Eskil Erlandsson sade om att det viktigaste faktiskt är granskningen av det första. Det gäller både sportskyttet och jakten. Man sätts i studiecirklar och utsätts för väldigt fin utbildning, och man deltar också i övningsskytte. När det gäller sportskytte finns det ganska hårda krav på att man ska träffa precis mitt i tavlan. När det gäller jakten är det oerhört mycket mer som man måste ta hänsyn till, eftersom jakten framdeles leder till att man ska avliva vilt. Därför tycker vi att en skärpt vapenlagstiftning är någonting som är bra. Det är bra för Sverige. Det är bra för de traditioner som har med skytterörelsen att göra. Det är bra för dem som äger vapnen. Jag tycker också att det är bra att vi nu här kommer att besluta om obligatoriskt vapenskåp för dessa vapen. Har man ett vapen är man också rädd om det. Då vill man förvara det på ett säkert sätt. Man är inte alls intresserad av att denna typ av vapen ska användas till brottslig verksamhet. Åtminstone jag gråter inombords varje gång jag läser i tidningarna att ett modifierat jaktvapen eller ett jaktvapen använts vid brottslig verksamhet. Det är inte bra. Därför är detta en skärpning av vapenlagstiftningen som jag ställer mig bakom. Nu vet jag också att departementet tycker - det har vi krävt när vi har diskuterat det i vår grupp - att vi ska se över de illegala vapnen ordentligt. Det är de som har varit med vid de värsta, hårdaste och otäckaste brotten i vårt land och i andra länder. Därför tycker jag att detta är som ett vägskäl, och jag ser fram emot att vägen går vidare. I den vidare världen ska vi diskutera automatvapnen, de illegala vapnen och lagstiftningen kring hur de militära vapnen ska förvaras. Jag vet att mycket händer, men mycket mer ska kunna hända. Jag ställer mig bakom utskottets förslag och tackar för ordet.

Herr talman! Michael Hagberg säger att han ställer sig bakom utskottet. Michael Hagberg är som bekant jaktklubbens ordförande i riksdagen. När man lyssnar på Michael Hagberg låter det som om det inte är så stor skillnad. Det är bara en liten skillnad. Det blir en liten granskning mellan femte och sjätte vapnet. Det har egentligen över huvud taget ingen betydelse i praktiken. Varför går då Michael Hagberg som ordförande i jaktklubben, som kunde påverka sin egen regering, med på denna smygminskning? Det blir en förändring, även om man säger att läget är oförändrat. Varför ska man då skriva en text på det sätt som man har gjort? Jag vill fråga Michael Hagberg samma sak som jag frågade Göran Norlander. Vad vinner man på detta förslag i praktiken? Vad är det för målsättning? Vad vill man nå med denna smygminskning?
Herr talman! Det har glunkats i korridoren om den fjäder som jag tycker att det femte och sjätte vapnet är. Jag tycker att det är bra att man har en extra kontroll för varje vapen som man begär tillstånd för. När man köper sitt första vapen är det en grundläggande kontroll. Man utbildar sig. Man utsätts för skytteprov. Man måste motivera vapnet. Men det måste man även göra, Maud Ekendahl, med det andra, tredje, fjärde, femte och sjätte vapnet. I dag ställs det större krav vid det sjunde vapnet, väldigt stora krav. Jag har förstått att man inte kommer att ställa den typen av krav när det gäller det femte och sjätte vapnet. Men man måste motivera dem lite extra. Den skytt som är så aktiv - det är oftast en jaktskytt som vi talar om - att han behöver ha flera olika kalibrar för att kunna träna mer, eftersom det blir dyrt att skjuta med jaktammunition, klarar av att motivera det. Om Maud Ekendahl och hela den moderata gruppen vill skaffa fler vapen tror jag att de kommer att få sitt femte och möjligen även sitt sjätte vapen om de kan motivera det.
Herr talman! Jag har ändå inte fått något svar av Michael Hagberg om vad man vinner på det här. Det talas fortfarande om att man kan söka och att man får det här. Man står och lovar att det går så bra så. Men det är i alla fall en smygminskning som är på gång. Michael Hagberg är ju insatt i jakt och vet att det är otroligt många jägare som anser att sex vapen är det normala att ha i sin vapengarderob. Det handlar om dem som vill ha sex vapen och som vill använda olika typer av vapen. Därför undrar jag om det inte är för lite att gå ned till fyra.
Herr talman! Det är ingen smygminskning. Det handlar om att man ska motivera det femte och sjätte vapnet extra. Det tycker vi är bra. Vi kommer att klara av det om vi behöver det femte och sjätte vapnet. Det är många som behöver det, men de allra flesta behöver det inte. De allra flesta har 2-3 vapen, och det är fullt tillräckligt. Jag kanske inte tycker det, eftersom det kan hända att man behöver ha lite finare kalibrar med billigare ammunition om man ska öva sig mer när det gäller skytte. Det är en personlig uppfattning. Det här är ingen smygsänkning - tvärtom. Det handlar om mer kontroll och mer motiveringar när det gäller hur och till vad man ska använda vapnet. Det är bra. Vi ska ha kontroll över våra vapen. Det tycker jag är positivt.
Herr talman! Jag tycker att den debatt som har varit tyder på att man höjer rösten när argumenten tryter. Jag tycker att det är det som Michael Hagberg håller på med nu. Först säger Michael Hagberg att han delar Göran Norlanders åsikter. I nästa mening säger han att det inte blir någon större skillnad för den som vill behålla sin vapengarderob eller utöka den till sex vapen. Men Göran Norlander sade ju att han beklagade att de borgerliga inte ville ställa upp på utskottsmajoritetens förslag till betänkande. För det första vill jag att Michael Hagberg reder ut det här. För det andra vill jag att han reder ut varför ni inte kunde acceptera den skrivning som är framförd i reservation 7 som gäller avlivning av t.ex. hemdjur och en legal användning av legala vapen för sådana ändamål. För det tredje skulle det vara intressant att höra Michael Hagbergs åsikt om reservation 10 om prydnadsvapen.

Herr talman! Jag ska försöka använda högtalaren till det som den är avsedd för. När Eskil Erlandsson från Centerpartiet talade alldeles nyss lät det nästan som om han inte skulle behöva ha någon högtalare. Men jag tror i alla fall att jag ska använda den här i talarstolen. När det gäller prydnadsvapen kommer det här visst att vara möjligt. Några av de talare som står för majoritetens förslag sade att man inte behöver göra vapnet obrukbart om man förvarar det på ett lagligt, just och korrekt sätt. Annars vore det kapitalförstöring, som några också har kallat det för. Men det finns också ett antal vapen som man kanske vill ha framme, släktklenoder och annat. Då gäller det att de ska vara obrukbara. Hemdjuren nämndes också i debatten. Jag har suttit här på eftermiddagen och lyssnat. Man för ju också en diskussion om hur det ska gå till att avliva hemdjur. Man använder naturligtvis inte i första hand jaktvapen till sådant. Det handlar naturligtvis om stöd av veterinärer och annat. Men ibland behöver det användas jaktvapen för att man ska minska djurs lidande. Jag hoppas också att vi kommer att kunna föra fram en ordentlig diskussion om detta när det gäller djurskyddet. Det är möjligt att vi kommer att föra en sådan diskussion även i det utskott som Eskil Erlandsson sitter i. För att minska ett djurs lidande kan det hända att man på ett effektivt sätt kan använda ett jaktvapen till att avliva det här djuret. Skillnaden blir tydligt skriven, Eskil Erlandsson. Den har inte varit tydligt skriven tidigare. Varje vapen ska motiveras. Det är bara att titta på en licensansökningsblankett. Där står det vad man ska använda vapnet till, hur det ska förvaras osv. Man ska motivera det femte och sjätte vapnet lite extra. Jag har ingenting emot det. Jag är övertygad om att vi kommer att klara av det. Att man är tvungen att ta till ett motiv kanske kommer att göra att någon beslutar sig för att vänta lite med att skaffa det femte vapnet. Jag kanske måste skaffa mig ett bättre motiv, aktivera mig mer i skytteklubben eller något annat. Det, Eskil Erlandsson, var svar från mig på de här tre frågorna.
Herr talman! Som har framgått av mitt anförande delar jag inte Michael Hagbergs uppfattningar i de här avseendena. När det gäller vapen fem och sex anser jag att samhällets resurser kan användas på ett bättre sätt än till att man gör särskilda kontroller utöver dem som, självklart, normalt sker vid införskaffande av dessa vapen. När det gäller avlivning av hemdjur tycker jag fortfarande att det hade varit motiverat att i det här betänkandet klart ange hur det är. Det är ett lämpligt tillfälle. Vi behandlar frågan. Det är motionerat i ärendet, och jag ser det snarast som opportunt att man inte från utskottsmajoritetens sida på ett seriöst sätt behandlar de motioner som har inkommit och som är väl grundade och sakligt motiverade. När det gäller prydnadsvapen måste jag återkomma till min fråga. Jag ser i likhet med när det gäller vapen fem och sex en betydande skillnad mellan Hagberg säger ungefär det som vi har uttryckt i reservationen, nämligen att det är förvaringen som är det viktiga. Men så står det ju inte, Michael Hagberg, i betänkandet. I betänkandet står det att dessa prydnadsvapen ska göras obrukbara för all framtid.
Herr talman! Först gäller det hemdjuren. Jag tror att det finns anledning att fundera över om det är den allra viktigaste frågan när det gäller skärpt vapenlagstiftning. Men det är möjligt att det kan vara så för några. Några har ju också reserverat sig och motionerat i ärendet. Men jag tycker nog att den frågan mer hör hemma i de sammanhang då vi diskuterar djurskydd och det bästa sättet att ta till vara skyddet kring våra djur. Det gäller även hemdjur, katter och hundar som man har på gårdsplanen. Jag skulle kunna tänka mig att vi tar med det i en diskussion när vi ska behandla djurskyddspropositionen, som vad jag kan förstå kommer till miljö och jordbruksutskottet i en framtid. Fråga två gäller förvaring av prydnadsvapen. Det kan vara ett fullt brukbart jaktvapen. I det fallet handlar det om att man ska motivera att man vill spara det här vapnet. Den frågan tog vi faktiskt också upp med utredaren för att få den saken belyst. Låt oss säga att det handlar om, förhoppningsvis, en tjej som är 16 år. Hennes farfar avlider. Hon är intresserad av jakt och har redan gått en jaktcirkel. Det blir en älgstudsare över. Om två år får hon möjlighet att köpa den. Det är ett motiv till att man inte behöver förstöra den här älgstudsaren. Man motiverar det med att den förvaras i vapenskåp och att den är tillägnad den här tösen, som ska jaga älg om två år. Den kommer då att få stå där i två år. Efter de två åren kommer hon att ha möjlighet att söka licens för det här vapnet.

Herr talman! Jag ställer mig bakom både Maud Ekendahls och Lars Björkmans inlägg härifrån talarstolen. Jag kommer därför bara helt kort att beröra den utökade kontrollen av förvaringsbestämmelserna, som handläggs under mom. 14. I min motion JU11 har jag redogjort för min och många jägares och skyttars uppfattning om det intrång och den integritetskränkning som förslaget i betänkandet innebär. I regeringens proposition sägs att flertalet av remissinstanserna har tillstyrkt den utökade kontrollen. Efter att ha läst remissvaren anser jag att det visserligen är en tolkning som kan göras, men jag har en annan uppfattning i frågan. Kammarrätten i Sundsvall, som måste betraktas som en av de tyngsta remissinstanserna, avstyrker förslaget av det skälet att ändamålet med åtgärden inte motiverar ett så långtgående intrång. Jägare och andra vapeninnehavare kan knappast förstå logiken i det här förslaget. Ska man ge polisen mer i uppdrag? Polisen, som inte har nog stora resurser för sin ordinarie verksamhet och ej heller för att klara den illegala vapenhandeln, ska nu in i hus och hem hos ansvarsfulla och hedervärda medborgare för att kontrollera om garderoben finns, om den är låst och var nyckeln är gömd. Man går också vid sidan om den rättstradition som vi har i Sverige. I andra sammanhang krävs skälig misstanke om brott för att likvärdigt intrång ska kunna tillåtas. När det gäller kontrollen av vapenförvaring är utskottet tydligen berett att helt nonchalera integritetsskyddet. Enligt min uppfattning är detta inte acceptabelt. Om man över huvud taget behöver ha en kontroll måste det väl vara tillräckligt, vilket också har anförts av andra, att man kan visa upp ett kvitto eller att man har monterat in ett sådant här skåp. Man behöver inte ha så här långtgående intrång och dessutom ge polisen ännu mer uppgifter som också tar mycket tid i anspråk. Jag ställer mig givetvis bakom de moderata reservationerna. Eftersom min motion sammanfaller med Centerns reservation nr 12 yrkar jag dock bifall också till den.

Herr talman! Jag tyckte att jag behövde gå upp och på något sätt bemöta detta med det oerhörda intrång som det sägs vara att polisen ska få möjlighet att kontrollera det här. Hela lagstiftningen, också den skärpning vi nu gör beträffande hur man förvarar vapen, bygger på den säkra förvaringen. Jag tror inte att jag är den enda i den här kammaren som vet att det har funnits, och finns fortfarande på många håll, brister i hur man förvarar vapnen. Det finns exempel där man har gamla och dåliga traditioner. När vi nu skärper lagstiftningen är det ganska viktigt att också kunna se hur man följer den lagstiftning som finns. När det nu gäller det här fallet är det ändå ganska rimligt att man får en möjlighet att kontrollera detta. Jag håller också med om att detta kan vara en kränkning när det gäller den personliga integriteten. Därför är det inga straffsanktioner. Polisen måste ta kontakt i förväg, meddela i god tid att man kommer och komma överens om när man ska få komma och titta. Man får absolut inte titta någon annanstans än i just exakt det här utrymmet. Här har man ju gjort de här avvägningarna. Det är inte så som det kan låta i argumentationen: att polisen kommer att rusa in i jägarnas hem för att kontrollera vapnen ungefär som vid en husrannsakan. Att göra sådana jämförelser är faktiskt att gå ganska långt. Både tillsynsmyndigheterna och polisen säger detta: Man känner att det finns ett behov av att kunna kontrollera. Det här är ett sätt att göra avvägningar. Och jag tror inte att den som förvarar sina vapen på ett riktigt sätt egentligen har någonting emot att komma överens med polisen om att polisen tittar på detta.
Herr talman! Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om det här. Men jag kan säga att jag har fått väldigt mycket brev, mejl och telefonsamtal om det här. Jag känner också till detta eftersom jag umgås med många, både jägare och skyttar, som menar att det här är ett alldeles för stort intrång. När också kammarrätten har sagt att man avstyrker det här förslaget tycker jag att utskottet borde ha tagit till sig det. Även om man kan påstå att det blir en lite mjukare form av kontroll är det faktiskt en integritetskränkning. Jag menar att de som nu är jägare och skyttar säkert har en så ansvarsfull uppfattning om vad innehavet av vapen innebär att de också ser till att detta fungerar. Och om man nu verkligen vill veta att det finns vapenskåp i varje hem går det att lösa utan att man för den skull måste ta det den polisiära vägen.
Herr talman! Jag börjar med det sista: att detta i så fall skulle göras av någon annan än den polisiära myndigheten. Nu är det ändå polisen som har ansvaret för tillståndsgivningen och för den här biten, så det är nog ganska rimligt att det också är polisen som ska ha en möjlighet att utföra kontroll. Jag har också varit ute och diskuterat detta med jägare osv. Vad jag då har mött är att man från början haft uppfattningen att polisen skulle ha fullständig möjlighet att komma och kontrollera när man ville osv. När vi då har diskuterat vad förslaget egentligen innebär har jag inte upplevt att motståndet har varit stort hos jägarna, då man vet att man själv förvarar vapnet på rätt sätt. Men jag ska också säga detta, herr talman: Skulle det visa sig, när detta har verkat en tid, att man absolut inte upptäcker några fel någonstans, att allting fungerar helt perfekt och att detta har upplevts som oerhört kränkande får man väl lyfta upp frågan igen. Men jag är helt övertygad om att det här kommer att fungera, både med avseende på skyddet för den personliga integriteten och också med avseende på samhällets möjlighet att faktiskt kunna kontrollera att de lagar om förvaring som vi stiftar också följs.
Herr talman! Jag tror också att det kommer att fungera. Vi är ju vana i Sverige att följa de lagar som stipuleras. Visst är det klart att vi måste följa detta, och det kommer säkerligen också att fungera. Men min fundering är ändå: Varför ska vi gå ifrån den rättstradition vi har i Sverige? Vad är det som säger att det just här måste vara ett avsteg från det vanliga, att det ska finnas skälig misstanke? Jag finner inte att det finns något som talar för att just den här delen skulle vara så speciell att man måste göra den här integritetskränkningen. Det är ju det som är frågan: Ska vi ändra i alla andra sammanhang också när det är fråga om den ena eller andra funderingen om vad människor kan ha hemma? Ska vi då gå ifrån detta med skälig misstanke? Är det här bara början? Jag menar att vi här har tagit ett steg i utskottsbetänkandet som lett alldeles för långt, och det är därför jag har reagerat. Det är också oerhört många som har reagerat till mig i just den här delen. I övrigt finns det också mycket att säga om detta. Visst är det nödvändigt med en skärpt vapenlagstiftning, men det finns delar i den som är oacceptabla, bl.a. detta.

Herr talman! Som vapenägare måste jag hålla med om mycket av det som har sagts här i kammaren. Just det vapen som man har jagat med eller haft som tävlingsvapen känner man mycket starkt för. Som någon beskrev vårdar man det här vapnet mycket ömt. Det är svårt att göra sig av med vapnet och nästan otänkbart att förstöra det och göra det obrukbart. Ändå tycker jag, som länge har varit vapenägare och tävlingsskytt, att det är fel att man ska ha en vapenlicens som räcker hur länge som helst. Jag känner inte starkt för att göra mig av med mina vapen eller förstöra dem. Men det är faktiskt 25 år sedan jag tävlingssköt. Jag tycker faktiskt att det är fel att jag ska ha de här vapnen kvar, att jag ska ha en vapenlicens som inte omprövas. Därför ställer jag mig helt bakom reservation 5 om att det ska vara tidsbegränsade vapentillstånd. Jag tycker att det är riktigt. Det finns också många människor som under sin livstid drabbas av svår sjukdom, kanske psykisk sjukdom. Jag känner även till människor som har råkat i den besvärliga situationen som har vapen hemma. Det tycker jag inte är något drömläge. Jag tycker att det är helt riktigt att man ska ompröva vapenlicenser. De ska vara tidsbegränsade. Tack för ordet!

Herr talman! Justitieutskottets betänkande JuU10 behandlar något som kallas för effektivisering av förfarandet i allmän domstol. Det är endast vi moderater som har lämnat en reservation i det här ärendet, därför ber jag redan nu, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation under mom. 2, rättegångsutredning. Rättegångsbalken som reglerar rättegången i allmän domstol trädde i kraft för 52 år sedan. Balken har förändrats med jämna mellanrum. I den nu framlagda propositionen och i detta betänkande framförs olika ytterligare reformer. Många av förslagen kommer ursprungligen från enskilda domare och domstolar, och det är glädjande att regeringen har lyssnat på de synpunkterna. Däremot, herr talman, känner sig inte majoriteten i utskottet beredd att tillstyrka vårt förslag om ett tilläggsyrkande till detta betänkande. Vi moderater anser att pågående utredares uppdrag är alldeles för begränsat. Vi anser, som jag sade, att det borde få ett tilläggsdirektiv där övervägande vad gäller en ny processordning skulle omfatta både allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Vidare anser vi att man borde göra en samlad genomlysning av principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration. Vi vill även att pågående utredning tittar närmare på de domstolsliknande nämndernas ställning i EG-rättsligt hänseende. Till sist, herr talman, känner vi moderater oss inte övertygade om att pågående utrednings och beredningsarbete tillräckligt uppmärksammar de processuella problemen kring ett effektivt skydd för målsägande och vittnen.

Herr talman! I det betänkande vi nu har att ta ställning till, Effektivisering av förfarandet i allmän domstol, finns en rad åtgärder som, vilket framgår av namnet, ska göra det möjligt för parterna och för de allmänna domstolarna att effektivisera och förenkla domstolsförfarandet, framför allt vad gäller handläggningen i tingsrätterna. Jag anser att det är ett bra förslag vi har att ta ställning till. Det är bra att ett positivt beslut här i dag kommer att ge domstolarna ökat utrymme att själva bestämma bl.a. i vilka former beslut ska fattas. Förslaget syftar till att renodla domstolarnas och domarnas verksamhet. Vad beträffar renodling innebär förslaget följande: - Ansvaret för obligatorisk avräkning av tid för frihetsberövande flyttas från domstol till kriminalvården i fråga om fängelsepåföljden och till - Åklagare ges rätt att häva beslut om reseförbud innan åtal har väckts på samma sätt som gäller för beslut om hävande av häktning. Beslut om ersättning av allmänna medel till förhörspersoner och tolkar ska kunna fattas utanför rättssalen av en domstolssekreterare eller tingsnotarie. För att åstadkomma en ökad flexibilitet gäller följande: Reglerna om avbrott och uppskov i huvudförhandling sammanförs till ett institut samtidigt som bestämmelserna utformas så att det ges bättre möjligheter att anpassa rättegången till förhållandena i det enskilda målet. Möjligheter att låta en huvudförhandling fortsätta efter uppehåll ökas. Förbudet mot att i tvistemål låta en huvudförhandling fortsätta efter uppehåll när denna hålls i förenklad form upphävs. Tingsrätterna ges möjlighet att avgöra mål som bara rör förverkande av egendom utan att hålla huvudförhandling. En mängd förslag innebär en snabbare och effektivare handläggning, varav jag nämner några exempel. Tingsrätterna ska i dispositiva tvistemål kunna meddela parterna att förberedelsen ska anses vara avslutad vid en viss senare tidpunkt. Efter denna tidpunkt ska en part få åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis endast om parten gör sannolikt att han eller hon har haft en giltig ursäkt att inte göra det tidigare eller om ett tillåtande av åberopandet inte innebär att målets prövning fördröjs i någon väsentlig mån. 12 § i rättegångsbalken utvidgas till att omfatta all befattning med förundersökning och användande av tvångsmedel och alltså inte bara frågan om häktning. Övriga förslag står att läsa i betänkandet. Några tekniska lagändringar föreslås dessutom till följd av att de allmänna advokatbyråerna har avvecklats. Lagändringarna föreslås träda i kraft den Herr talman! Det föreligger endast en reservation i ärendet. Maud Ekendahl har framfört sin och moderaternas syn på förslaget. Såvitt jag förstår delar moderaterna utskottets uppfattning om att förslaget är bra. Moderaterna har dock en skeptisk syn på den utredning som föreligger och det arbete som gjorts i departementet. Utskottet hänvisar till de yrkanden som moderaterna har gjort i sin motion i detta ärende. Herr talman! Socialdemokraternas och utskottets uppfattning är att de önskemål som Maud Ekendahl efterlyser är tillgodosedda. En utredning pågår som sagt på departementet, och direktiven tar fasta på de stycken där Moderata samlingspartiet framfört sina invändningar. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 10 och avslag på den reservation som föreligger.

Herr talman! Först och främst vill jag säga att jag inte har någon reservation i detta ärende. I dag debatterar vi alltså justitieutskottets betänkande om effektivisering av förfarandet i allmän domstol. För Centerpartiet är medborgarnas trygghet en prioriterad fråga, och domstolarna och deras verksamhet är en del av denna trygghet. Jag har flera gånger tidigare i kammaren deklarerat Centerpartiets vilja och beredskap att ta ansvar för att reformera och modernisera domstolsväsendet. Det är nödvändigt att ompröva och vid behov förändra arbetsformer, organisation och regler - och det är ett ännu oavslutat arbete. Det gäller inte minst domarutbildningen. Det är få som söker till domarbanan i dag. Det är en sak att ta tag i. Centerpartiet är övertygat om att det finns utrymme att genomföra effektiviserande åtgärder utan att dessa per automatik behöver innebära avkall på rättssäkerheten. Exempel på sådana förslag till åtgärder ser vi i den föreliggande propositionen och i betänkandet. Samtidigt som resursförstärkningarna måste komma domstolsväsendet till del för att inte kvaliteten i verksamheten ska äventyras, är det viktigt att arbetet med den nu påbörjade reformeringen och moderniseringen av domstolsväsendet inte avstannar. Varför är det då så angeläget att modernisera domstolsväsendets arbetsformer? Jo, kraven på kompetenshöjning och specialisering gör sig gällande med full kraft i dagens svenska samhälle. Kraven till följd av den ökade internationaliseringen och globaliseringen har också blivit allt högre. Det som är gemensamt för alla dessa krav är att de skär tvärs genom hela samhället, tvärs genom alla sektorer i samhället och därmed naturligtvis även rättsväsendet. För att kunna hänga med och möta den nya tidens förutsättningar, behov och krav behöver därför rättsväsendet - liksom alla andra delar av vårt samhälle - rusta sig. Detta gäller inte minst den dömande verksamheten inom rättsväsendet. Jag brukar för att markera domstolsväsendets speciella betydelse säga att domstolsväsendet är demokratins ryggrad. Domstolarna är tillsammans med andra aktörer inom rättsväsendet de som ytterst ansvarar för att demokratin upprätthålls och försvaras när de demokratiska värdena sätts på spel. Centerpartiet har inte väckt motioner med anledning av propositionen, men vi välkomnar propositionen och de åtgärder som regeringen föreslår. Vi gör det därför att vi ser åtgärderna som en del i arbetet med att uppnå en snabbare och effektivare process utan att för den skull göra avkall på rättssäkerheten. Herr talman! Därför välkomnar vi fler initiativ från regeringen och fler domstolsfrågor på riksdagens bord. De är viktiga demokratifrågor.

Herr talman! Narkotikafrågan kommer upp i vår kammare med korta intervaller. I dag är det en rad frågor som ligger kvar från allmänna motionstiden som ska behandlas. Tolv yrkanden ligger bakom betänkandet. Riksdagen har de senaste två åren givit regeringen till känna vad ett enigt socialutskott har anfört om narkotikapolitikens mål och inriktning samt om Sveriges insatser på internationell nivå. Denna inställning vidhåller utskottet. Sverige anser att FN:s narkotikakonventioner utgör en stabil grund för det internationella samarbetet. I början av 60-talet genomled Sverige en period med ökande narkotikamissbruk, framför allt var det en våg av amfetaminmissbruk som gick över landet. Detta åtföljdes av ett kraftigt agerande för narkotikaliberalism från politikers men också från myndigheters sida. En kraftig ökning av narkotikabruket, men också vad man kan kalla för en urspårning av dåtidens legala missbruk, gjorde emellertid att vinden vände, och vi blev i stället ett av de länder som mest kraftfullt har bekämpat den inställning för ökad narkotikaliberalism som fanns i Europa. Än i dag står vårt utskott fast vid att målsättningen ska vara att skapa ett narkotikafritt samhälle. Här råder det i stort sett konsensus mellan de olika partierna. Detta är förklaringen till att detta betänkande inte översvämmas av reservationer trots ämnets något kontroversiella karaktär. Inom EU har en narkotikaliberal inställning fått sprida sig alltmer. Dessa europeiska liberaliseringstendenser är djupt oroande. I Danmark här vi länge haft Christianiaproblemen, i Nederländerna finns drogsäljande coffee shops och i Schweiz finns statligt fördelat heroin. Det schweiziska drogprogrammet framställs av drogliberaler som en förebild. I Spanien och Portugal tillhandahåller kommunerna knarkarkvartar, och i Tyskland finns det sedan en tid kommunala sprutstugor där missbrukaren kan få hjälp med sina injektioner. Den illegala narkotikahanteringen är ett stort och växande problem för hela världen och inte minst inom Europa. Olika gangster och maffiagrupper finansierar sin verksamhet med narkotikaförsäljning. Sveriges restriktiva narkotikapolitik ligger till grund för ett internationellt engagemang där vi leder motståndet mot narkotika. De liberaliseringstendenser som ses ute i Europa är djupt oroande liksom rapporterna om en ökad acceptans av visst missbruk, t.ex. haschmissbruk hos ungdomar även i vårt land. I skolan måste man arbeta mer med barns och ungdomars attityder till droger. Föräldrarna har de största möjligheterna att upptäcka ett begynnande narkotikabruk hos ungdomarna. Man bör vidta såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att stoppa missbruket. På senare tid har man i mängden av olika narkotikasorter uppmärksammat bruket av rökheroin, vilket betraktas som särskilt farligt. Man ska här komma ihåg släktskapet med opiumrökning. Tyvärr har föräldrarna bristfälliga kunskaper när det gäller narkotika. Upplysande verksamhet skulle inte vara fel. Tyvärr hörs inte vår regering och vår socialminister så mycket i debatten. För några dagar sedan uppmärksammade journalister vid en stor narkotikapolitisk konferens i Bryssel med flera hundra deltagare en svensk tjänstemannadelegation som bestod av fyra tjänstemän. Statsråden var inte med. Delegationen sågs vid flera tillfällen applådera särskilt drogliberala inlägg. Det vore nog en fördel för Sveriges renommé om socialministern ibland ville delta i debatten. Men även om socialministern tiger står vårt utskott dock fast vid att målsättningen ska vara ett narkotikafritt samhälle. Sedan 1986 driver sjukvården i Malmö-Lund ett projekt där man delar ut fria sprutor till sprutnarkomaner. Tanken är att man ska förhindra spridningen av hepatit och överföringen av hiv på det sättet. Trots att utskottet i flera år har bett om en utvärdering har tyvärr ännu inte någon slutrapport om de fria sprutorna överlämnats, och några slutsatser har ännu inte dragits av de delrapporter som lagts fram om Malmö. En slutrapport bör snarast läggas fram, och vi förväntar oss som en följd av denna en indragning av sprutorna. Om detta handlar betänkandets enda reservation. Jag yrkar bifall till denna.

Herr talman! Narkotikapolitiken har en väldigt bred uppslutning i vårt land, tvärtemot vad den har i t.ex. Nederländerna. Det är därför glädjande att det finns en bred uppslutning kring målet att skapa ett narkotikafritt Sverige. Avsikten är att bekämpa allt icke-medicinskt bruk av narkotika. Vissa länder har under senare år prövat att avkriminalisera innehav för eget bruk. Dessbättre finns ingen förståelse för ett sådant ställningstagande i denna kammare. Detta strider också mot FN:s narkotikakonventioner, vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi kristdemokrater anser därför att ingen kraft bör sparas i arbetet för ett narkotikafritt samhälle. I det arbetet utgör barn och ungdomar en prioriterad grupp. Skolans roll som normöverförare och informatör kan inte nog betonas. Även landsting och kommuner har här ett stort ansvar. Samverkan mellan olika kompetens, instanser och ideella organisationer är viktig. Denna kan förbättras jämfört med hur den är i dag. De som fastnar i ett narkotika eller drogberoende hamnar ofta i kriminalitet och social misär med allt vad det innebär. Det brukar följa med hela livet. Ibland skiljer man på socialpolitik och kriminalpolitik, trots att dessa borde ses i ett sammanhang. Vid narkotikabekämpning räcker inte ett nationellt arbete, utan ett internationellt samarbete är nödvändigt för att stoppa narkotikaflödet. Det vore därför bra om EU kunde införa en gemensam policy för hur man ska hantera dessa frågor. Det är bl.a. därför som Kristdemokraterna i sitt budgetförslag anslog 300 miljoner kronor mer än riksdagsmajoriteten till tullen och polisen för att bekämpa narkotikabrottsligheten m.m. Ett problem som tycks växa är det ökande missbruket av rökheroin, som vi hörde här av Hans Hjortzberg-Nordlund. Det har spritt sig i hela landet, och det är ofta en inkörsport till tyngre droger. Detta bör mer uppmärksammas i arbetet för ett narkotikafritt Sverige. Fru talman! Problem med syntetiska droger har ökat. Dessa har blivit alltmer sofistikerade. Nya hälsofarliga missbruksmedel utvecklas ständigt. Kampen mot dessa måste fortsätta oförtrutet. Dessvärre ökar tillgängligheten till dessa produkter trots att arbetet för att motverka spridning har intensifierats. I dagarna kommer signaler om ett ökat inflöde av droger från utlandet. När ungdomar kommer i kontakt med dessa droger får det ibland mycket allvarliga konsekvenser - ja, t.o.m. död. Ett exempel är den nya drogen GHB, som även i små kvantiteter kan vara livshotande. Det ligger både i samhällets och medborgarnas intresse att hälsofarliga missbruksmedel inte florerar, som ju ofta sker bland våra ungdomar. Det finns också ett viktigt folkhälsoperspektiv på dessa frågor som inte kan överskattas. Kriminalitet och sexuella övergrepp, särskilt mot kvinnor, är ofta knutna till bruk av droger i någon form. Inte bara missbrukaren utan även omgivningen involveras, ibland t.o.m. som brottsoffer. I många fall leder missbruket till livslånga problem både för missbrukaren och det sociala nätverket - om något sådant över huvud taget existerar. Därför har samhället och beslutsfattarna ett ansvar även på detta område som inte kan frånsägas. Fru talman! Dopning och dopningsmedel är ett annat bekymmer som tyvärr förekommer. Det är till skada för dem som brukar dessa medel. Främst är det unga människor som använder dopningsmedel, vilket ytterligare förstärker allvaret med problemet. Konsekvenser av bruket av dopningsmedel är allvarliga fysiska bieffekter och ibland bestående men. Samhället bör med kraft motverka att unga människor utsätter sig för dylika hälsorisker. Dopningslaboratoriet och dopningsjourernas verksamheter är viktiga att slå vakt om. Det är därför glädjande att regeringen beslutat att tilldela resurser för att säkra fortsatt verksamhet. Malmö och Lund är det beklagligt att regeringen inte har agerat efter Socialstyrelsens utvärdering och fattat ett beslut om avslutning eller ändrad inriktning av projektet. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till den enda reservation som finns under mom. 4.

Fru talman! Enigheten i riksdagen är stor i kampen mot drogerna. Det tycker jag känns jätteskönt och tryggt. Vi vet att Narkotikakommissionen arbetar, och gör det på ett mycket grundligt sätt. Jag har själv förmånen att kunna följa den verksamheten. Det är viktigt att arbeta med förebyggande arbete och att minska rekryteringen till missbruk. Det är det allra viktigaste arbetet. Sedan tillkommer detta att få fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk. Det är mycket svårare. Man måste också begränsa tillgången på narkotika. Vi vet att det handlar om mycket pengar och snabba pengar. Det är många som går ett fruktansvärt öde till mötes. Det gäller att arbeta i en bred samverkan mot samma mål, med en helhetssyn. En sak som också är viktig att ta upp är att det finns personal som kan hantera de här frågorna med en god kompetens. Jag ser att det är en stor bristvara i dag. Jag sade att det är viktigt att satsa på ungdomarna och att förhindra nyrekryteringen till missbruket. Jag vill ta ett exempel, som ligger mig väldigt nära, från min egen kommun - Båstad kommun. Där har man verkligen tagit ett grepp och satsat på ungdomspolitiken med ett initiativ från kommunledningen. I dag är principen bakom allt som görs på ungdomssidan att ungdomarna själva ska vara delaktiga i processen. Denna nya organisation ställdes verkligen på prov förra året när en stor narkotikahärva avslöjades i nordvästra Skåne med starka förgreningar i just Båstad kommun. Ett fyrtiotal elever på en högstadieskola i kommunen visade sig vara inblandade. Det började med att polisen grep ett fåtal individer, men redan innan dess hade riktlinjerna för hur samarbetet mellan socialförvaltningen och polisen skulle fungera dragits upp. Vi visste att det var något på gång, och polisen avsatte en person för att särskilt ägna sig åt detta, säger man på socialförvaltningen. När de första avslöjandena gjordes fanns en beredskap inom både socialtjänst och skola. Nästan ingen av de här ungdomarna som var inblandade i denna härva var tidigare känd för de sociala myndigheterna. De kom från väl fungerande hem, och hade inte heller på något sätt särskilt observerats i skolan. Det var vanliga ungdomar, helt enkelt. Ändå lyckades man inom loppet av en ganska kort tid identifiera merparten av de inblandade - tack vare att man i olika sammanhang och verksamheter hade satsat på ett brett samarbete mellan ungdomarna. De berättade hur hela situationen såg ut. Det fanns ett förtroende. Man har sedan arbetat vidare med elevstödjare på olika sätt, särskilt sommartid när bygdens befolkning blandas med en stor del turism med mycket nya spännande saker. Jag tycker att detta är ett exempel på hur man i en bred samverkan och i ett tidigt skede kan arbeta förebyggande tillsammans med ungdomar. Jag vill också ta upp klassningen av GHB som narkotika och bekämpningen av detta med hjälp av narkotikastrafflagen. Jag vill ge en eloge till Birgitta Sellén för det stora arbete som hon har gjort för att påverka den situationen. När det gäller försöksverksamheten med fria sprutor i Lund och Malmö anser jag i likhet med tidigare talare att det är viktigt att regeringen ganska snabbt avbryter den här verksamheten. Jag yrkar bifall till den reservationen. Jag har haft förmånen att delta i ett studiebesök i Schweiz tillsammans med justitieutskottet. Där såg vi liberaliseringen, de fria sprutorna, det fria heroinet och haschen bland ungdomar. Det kändes bedrövande. Låt oss inte se någonting sådant här! Låt oss avbryta det här projektet med fria sprutor i Skåne! Låt oss fortsätta det gemensamma arbetet framåt i en bred samverkan på alla plan för att motverka narkotikan och det gissel som den för med sig!

Fru talman! I det här betänkandet har jag en motion där jag yrkar på en skyndsam lagförändring så att GHB kan stoppas. Tack och lov att vi den 1 februari äntligen fick en lagändring som narkotikaklassade GHB. Den lagändringen gjorde att min motion kunde avstyrkas. Men jag måste ändå säga att det har varit irriterande att det har tagit så lång tid att komma dit där vi är i dag. Jag hoppas att det går fortare när det blir aktuellt att stoppa nästa nya narkotiska preparat som dyker upp på marknaden. Att det kommer nya preparat kan vi alla vara övertygade om. Då får det bara inte ta så lång tid som det gjorde med GHB. Jag tror att det tog ett helt år. Den tröghet som präglat samhällets agerande när det gäller GHB får inte förekomma. Det ger tillverkarna, langarna och brukarna alltför stort svängrum, och de ska inte ha något svängrum alls. Fru talman! Det är bra att vi i stort är eniga när det gäller narkotikafrågan och att vi inte har några narkotikaliberala partier i vårt parlament. Det är bra att vi återkommande uttalar målsättningen att skapa ett narkotikafritt samhälle. Men det känns ändå tungt att det inte händer mer i handling på narkotikaområdet. För några dagar sedan åt jag lunch med en av Stockholms hemlösa. Han hade, som ni säkert förstår, närkontakt med alla kategorier missbrukare. Ett allvarligt problem som han framförde var att det var alldeles för lång och krånglig väg för den missbrukare som vill ha hjälp eller som måste ha hjälp. Det tycker jag är någonting att tänka på. Det är också en del av narkotikapolitiken att ge hjälp åt dem som vill ha och behöver hjälp för att komma ur narkotikaberoendet. Att det kan vara svårt för dem som hamnar i fängelse att få en drogfri plats vet vi sedan länge. Att man på många håll i socialtjänsten inte anser att det är värt att satsa på gamla missbrukare - de som är över 25 år - vet vi också. I dag berättade man på nyheterna om situationen för missbruksvården här i Stockholm, och det har skrivits om det i pressen också. En socialchef berättade att han inte var förvånad eftersom man balanserar på gränsen hela tiden. Man tangerar de minimalaste insatserna för en del väldigt utsatta människor. Han pratade om missbruksvården. I det här meddelandet talade man också om att det i princip bara är de som hotas till livet av sitt drogmissbruk som kan få vård i dag. Detta tas upp i medierna i dag, men jag har hört det tidigare också av socialarbetare. Fru talman! Vi är rätt så duktiga när det gäller skrivningarna i våra betänkanden om vad vi vill att samhället ska göra. Men vi är mindre duktiga i handling. Vi borde bli så duktiga att åtminstone de som vill ha avgiftning och vård kan erbjudas den möjligheten. Så är det ju tyvärr inte i dag. I det här betänkandet är vi i stort sett överens, men det finns en reservation. Den reservationen återkommer varje år, och varje år har jag ställt mig bakom den här reservationen. Den handlar om projektet med rena sprutor i Malmö och Lund som har pågått i 14 år. Ibland beskrivs det här projektet som ett hälsoprojekt. För mig är inte detta något hälsoprojekt och kan inte heller bli ett sådant. Det känns väldigt märkligt att vi lämnar ut instrument och förväntar oss att missbrukarna själva på illegal väg ska skaffa narkotika. Jag förstår inte hur man kan kalla det ett hälsoprojekt. Fru talman! Jag tycker att det är hög tid att vi avbryter det här projektet. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! När det gäller narkotikapolitiken i Sverige kan vi åtminstone vara nöjda med att partierna är väldigt överens. Jag som socialdemokrat kan ställa upp på mycket av det som ledamot Hjortzberg sade här frånsett den reservation som finns i betänkandet. Eftersom det är svårt att hitta något särskilt att bråka om kan jag väl ändå nämna någon sak. Det var någon som sade att man hade fått vänta länge på lagstiftningen om s.k. GHB. Det är en total missuppfattning. Den som har suttit ett antal år här i riksdagen vet att det gick väldigt snabbt. När det gällde GHB gick man till domstol för att få det klassificerat som dopningsmedel. Det gick inte. När vi visste det gick regeringen direkt in och lagstiftade om att narkotikaklassificera det. Det kunde man göra tack vare att riksdagen hade gett regeringen i uppdrag att göra på det sättet och vara snabb i sina handlingar. Jag yrkar avslag på den enda reservationen och bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet. Jag håller med om att den här försöksverksamheten med fria sprutor som finns i Lund och Malmö har pågått för länge. Vi har under många år sagt att vi vill ha en utvärdering av detta så att vi kan fatta ett riktigt beslut. Hjortzberg säger att man vill ha en utredning nu så att man kan avslå detta. Jag vill att vi opartiskt ska granska den utredning som kommer. Jag har varit med några år i det här utskottet. Vi förväntade oss att de här rena sprutorna skulle ge vissa effekter. Det var under den tid då vi hade mycket aids i landet eller befarade att vi skulle få det som detta infördes. Det var bra. Det har gett ett visst resultat. Det kan vi nog säga säkert. Det har i alla fall inte varit tvärtom. Men vi hade också trott att det skulle ge resultat på andra håll. Eftersom de här människorna kommer in och ska byta ut sina sprutor tänkte man också att man på ett helt annat sätt skulle få tag i dem och kunna resonera med dem för att få dem drogfria. Jag vill att det också ska ingå i den undersökning och utvärdering som ska komma. Man måste ju få den effekten. Vi gjorde inte det här försöket för att det skulle bli lättare att knarka. Det gjordes av olika skäl, och ett var det jag nämnde här sist, nämligen att få dem narkotikafria. Jag är ledsen att behöva stå här i talarstolen år ut och år in och kräva att vi ska få den här utvärderingen. Socialstyrelsen fattade visst inte riktigt vad vi menade förra gången eller också så tog man inte riksdagen på allvar när vi krävde en utredning. Nu har vi gett regeringen detta till känna. Om de tycker att regeringens ord är starkare än riksdagens må det vara upp till dem. Men nu vill vi ha en utredning så att vi kan fatta beslut på riktiga grunder. Jag yrkar alltså avslag på motionen och bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Rinaldo Karlsson tyckte att det har gått fort att narkotikaklassa GHB, men det har trots allt tagit över ett år. Bedömningen av hur fort det går är beroende av vad man jämför med. Jämfört med hur länge provet med fria sprutor har pågått kan man kanske tycka att GHB-klassningen har gått fort, men jag tycker att den har tagit alltför lång tid.
Fru talman! Jag tycker personligen att det har gått fort. Förr fick man i sådana sammanhang vänta år ut och år in, och man måste återvända till riksdagen med den tid som det tog. Mot den bakgrunden tycker jag att det gick snabbt. Jag är ledsen över att vi inte kan göra det här på dagen, men vi vill också ha ett underlag för att kunna fatta besluten på ett riktigt sätt. Jag tycker inte heller att någon här ska ta åt sig äran av att det här har gjorts. Jag vill understryka att vi har gjort det här tillsammans. Jag tror t.o.m. att Julin har varit med på ett hörn.

Fru talman! För att återknyta lite grann till det som senast debatterades här, tempot i hanteringen, är jag benägen att ställa mig bakom Rinaldo Karlssons definition av vad som kan i det här sammanhanget betecknas som snabbt. Vänsterpartiet står bakom det betänkande som vi nu har att ta ställning till. Det kan dock finnas anledning att göra något av en positionsbestämning i debatten, inte minst med tanke på erfarenheterna från den senaste veckan av vad EU-medlemskapet har givit oss i form av införsel av alkohol. Det finns ute i Europa i dag starka krafter som vill legalisera bruket av vissa droger. Det är egentligen bara här i Sverige som det kan sägas att det funnits en obruten linje till försvar för en mycket restriktiv drogpolitik. EU:s parlament har vid några tillfällen haft frågan på bordet men lyckats avvisa framstötarna på området, dock med en mycket liten majoritet. Det är av största vikt att regeringen bevakar den här frågan, så att vi inte får in en liberalisering bakvägen - jag får be liberalerna i församlingen om ursäkt för användningen av ordet liberalisering. Annars kan vi bli bakbundna inför införseln av narkotika på samma sätt som vi uppenbarligen kommer att bli när det gäller införsel av alkohol. Liksom det ute i Europa finns en legaliseringsrörelse finns det här en inriktning på att lösa problemet med fler poliser och ensidigt riktade repressiva insatser mot brukarna. Vänsterpartiet avvisar alla förslag om att legalisera drogbruket. Vi slår vakt om en restriktiv drogpolitik men menar samtidigt att den måste bygga på en social och solidarisk grund. Därvidlag finns det mycket att göra. Thomas Julin har tidigare i ett inlägg pekat på en del sådana saker. Drogbruket är ett samhälleligt problem som måste lösas med samhälleliga åtgärder. Vi menar att varken fri tillgång eller kulor och krut är någon lösning på det här problemet. Vi tycker också att det är viktigt att regeringen verkligen tar till sig det tillkännagivande som utskottet gör i sitt betänkande om de s.k. fria sprutorna. Utskottet skriver i betänkandet att det är viktigt att det kommer fram en utvärdering som är hållbar i vetenskapligt hänseende för att vi senare ska kunna ta ställning i den här frågan. Också jag tycker att det är viktigt att vi får fram fakta på bordet. Vi behöver inte springa före utredningen med det ena eller det andra ställningstagandet. Det känns mycket bättre att ha ett rejält vetenskapligt underbyggt underlag. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i socialutskotttets betänkande SoU10.
Fru talman! Som alla här har framhållit är utskottet enigt när det gäller narkotikapolitikens mål och inriktning. Det har vi nu varit ett antal år, och jag tycker att det är värdefullt. Speciellt vill jag framhålla utskottets skrivning vad gäller angelägenheten av att regeringen med kraft fortsätter att bekämpa alla krav på legalisering av narkotika, såväl nationellt som internationellt. I måndags kunde man i Svenska Dagbladet läsa en artikel av bl.a. representanter för Ecad, Europas städer mot narkotika, som kritiserade regeringen och socialministern för att inte vara tillräckligt aktiva i det internationella arbetet. Det känns därför särskilt bra att utskottet i sitt betänkande slår fast att Sverige måste fortsätta att aktivt driva sin inställning i narkotikafrågor internationellt, bl.a. inom FN, Europarådet och EU samt i det nordiska samarbetet. I Folkpartiet liberalernas motion har vi betonat hur oroade vi är över de liberaliseringstendenser som ses i Europa. Också de rapporter som kommer om ökad acceptans av haschbruk bland ungdomar i Sverige är alarmerande, likaså att nyrekryteringen till mera regelbundet narkotikamissbruk bland socialt marginaliserade ungdomar tycks öka. Fru talman! Att alla partier är eniga är en styrka, men vi kanske trots allt behöver fundera och diskutera narkotikafrågan ytterligare i socialutskottet för att försöka finna nya vägar i kampen mot drogerna. Fru talman! I betänkandet behandlas också frågan om sprututbytesprojektet i Malmö och Lund. Den har varit uppe till behandling flera gånger i utskottet. Vi har kanske lite olika syn på den här frågan. I en reservation från fyra partier vill man att projektet ska avbrytas direkt, medan bl.a. Folkpartiet anser att det i stället är hög tid att vi får ett ordentligt beslutsunderlag. Utskottsmajoriteten kräver att det mycket skyndsamt görs en slutlig utvärdering som är hållbar i vetenskapligt hänseende. Jag har besökt projektet i Malmö, jag har varit på mottagningen och jag har tagit del av de rapporter som skrivits om det. Det finns ett värde i verksamheten. Jag syftar då inte bara på byte av sprutor utan också på de medicinska och sociala insatser som görs, kanske inte minst de som gäller smittskyddet. Studerande på Socialhögskolan vid Lunds universitet har gjort en rapport om projektet, en intressentutvärdering som det har varit värdefullt att ta del av. Det kan bl.a. konstateras att en majoritet i de politiska partierna inom regionfullmäktige i Skåne är positivt inställd till sprututbytesprojektet.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

Fru talman! Ett tack till socialutskottet, som har gjort ett bra arbete för att klassa GHB som ett narkotiskt preparat. Eftersom det under utskottsbehandlingens gång har hunnit bli klassat som narkotika accepterar jag att utskottet yrkar avslag på min motion om Thomas Julin och Rinaldo Karlsson tvistade om vem som ska ta åt sig äran av detta. Jag tycker att 44 900 personer i vårt land, bland dem många här i huset, ska ta åt sig äran av det. Det var så många namn som överlämnades till socialministern, och socialministern sade själv att det var starkt och skulle påverka beslutet. GHB är en billig partydrog som lurar eller tvingar in tjejer i sexuellt umgänge som för dem är oönskat. Efter beslutet att klassa det som narkotika har man blivit väldigt försiktig runtom i landet där man har drabbats av GHB. Men vi fick ändock i helgen ett tråkigt besked om att en person har dött i Göteborg av att ha tagit för mycket GHB. Hans kompisar hittade honom. Varför klarade de sig? Jo, de fortsatte väl festandet, gick ut på krogen och drack lite mer sprit, vilket gjorde att de klarade sig. Det är nämligen botemedlet mot GHB. De som har fått en överdos och kommer till sjukhus blir iproppade mycket alkohol för att bota det hela. Det står i betänkandet att fr.o.m. den 1 februari är i princip all befattning med GHB kriminaliserad. Jag hade önskat att det hade sluppit stå "i princip", men samtidigt förstår jag det. Det här är ändå bara början. Har man klassat ett ämne som narkotika därför att det har en viss kemisk sammansättning måste man kontrollera nästa gång det görs en liten variation. Redan i dag ser man att man har hittat andra lösningar just när det gäller GHB. Inte minst kan man faktiskt använda lösningsmedlet GBL som direkt omvandlas i kroppen. Av den anledningen borde man kunna titta på hur man ska kunna klassa ett ämne som narkotika genom att titta på preparatens verkan och inte på den kemiska sammansättningen. Vi vet hur det är. Vi hinner inte mer än lära oss ett nytt namn på ett preparat innan det kommer nya. Det bara sköljer över oss hela tiden. GBL, som är det lösningsmedel man tillverkar GHB av, är väldigt lättåtkomligt. Det används för rengöring av klotter och finns att köpa. Alltså måste vi på något sätt bromsa även försäljningen av det. Men även om vi gör det här i Sverige är det inte så himla enkelt. Du kan via Internet köpa GBL. Jag hörde från polisen att man hade hittat ett kuvert med Det kommer att generera 10 000-12 000 kr i intäkter för den mannen. Jag vädjar till utskottet, ansvarig minister och regeringen att fundera över möjligheterna att se på preparatets verkan och inte stirra sig blind på den kemiska sammansättningen för att vi ska kunna klassa preparat som narkotika. Det kommer hela tiden nya blandningar, men verkningarna är likartade.

Fru talman! Det betänkande vi nu ska debattera behandlar en rad motioner inom området socialtjänstfrågor. Det är motioner som avvisas av majoriteten. Ofta gör man det med hänvisning till den socialtjänstutredning som just nu bereds i Regeringskansliet och att det kommer en proposition senare under våren på området. Jag har stor respekt för det argumentet. Socialtjänstutredningen innehåller en rad förslag på området som är bra. Det är också förslag som Vänsterpartiet har drivit genom åren. Det handlar om rätten att överklaga biståndsbeslut, att begränsningen till akut tandvård ska upphöra samt att man även kan få bistånd till annan tandvård. Det handlar också om att lyfta grupper från socialbidragssystem till andra försörjningssystem. Det gäller t.ex. invandrare som inte har intjänat pensionspoäng i Sverige. Det är positiva förslag, och det är en del av det område som vi nu debatterar. Det har lyft bort en del från den debatt vi har i dag. Det säger också utskottsmajoriteten, och jag har respekt för det. Vi har därför valt att inte motionera runt dessa frågor, utan vi avvaktar den kommande propositionen. Det finns ett stort behov av att seriöst titta på detta område och att förstärka arbetet inom socialtjänsten. Likaså finns ett stort behov av att stärka livsvillkoren för de människor som lever under dåliga villkor och har dålig ekonomisk försörjning under kortare eller längre perioder i sitt liv. Personligen tror jag att det viktigaste vi kan göra för den gruppen för att förstärka villkoren är, utöver rätten och möjligheten till arbete och löneinkomster, att öppna våra generella system så att fler omfattas. Jag tänker då främst på sjukförsäkringssystemet, a-kassan och pensionssystemet. I dag får alltför många sin försörjning via socialbidragssystemet fastän deras enda problem är att de är arbetslösa, äldre utan intjänade pensionspoäng i Sverige eller sjuka utan att ha en sjukpenninggrundande inkomst. Jag tror att det är i den riktningen vi ska arbeta. Vi får återkomma till den debatten. Dessa grupper borde få sin försörjning i andra generella system. Den vidare debatten ska jag och Vänsterpartiet återkomma till när socialtjänstlagen ska behandlas i kammaren. I stället ska jag nu använda resten av min talartid till frågor som dessvärre inte finns med i Socialtjänstutredningen. Det är en brist. Det är frågor som vi har motionerat om och som utskottsmajoriteten har avvisat. Det gäller bl.a. kopplingen mellan generella bidrag och socialbidrag. Vi menar att höjningen av generella bidrag även ska innebära en höjning för de familjer som lever på socialbidrag. Ett tydligt exempel är just barnbidragen, som en gång kom till för att utjämna skillnader för familjer med och utan barn. När nu barnbidragen höjs så höjs de inte för alla barnfamiljer. Det blir en skillnad. De familjer som i dag lever helt eller delvis på socialbidrag får inte del av höjningen eftersom socialbidragen minskas i motsvarande mån. Vi anser att det är alarmerande att de barnfamiljer som har det sämst ställt i Sverige inte får del av barnbidragshöjningen. Ofta handlar det om ensamstående kvinnor med barn. Utskottsmajoriteten avstyrker vårt krav på att utreda frågan. Det här är som vi ser det inte en ekonomisk fråga som man nu måste åtgärda, men man måste utreda frågan. Men se det vill inte utskottsmajoriteten! Vi har också lyft frågan om föräldrars skyldighet att försörja barn som har avslutat gymnasiet. Här sänder nämligen samhället dubbla signaler. Ofta nekas myndiga personer socialbidrag för eget boende och egen försörjning samtidigt som bostadsbidraget är konstruerat så att det reduceras när barnen blir myndiga. Då räknas de inte längre in i hushållet. Det här är inte rimligt. Föräldrar som kanske har liten ekonomi ska försörja vuxna barn som nekas försörjningsstöd, och samtidigt mister de bostadsbidraget för de personer som de ska försörja. Här borde man kunna göra någonting. Vi menar också att den arbetsplikt för ungdomar som finns i socialtjänstlagen ska tas bort. Dels strider den mot socialtjänstlagens portalparagraf om respekt för individens självbestämmande och integritet, dels anser vi att ungdomar ska ha samma rätt och möjlighet som alla andra att få tillgång till arbetsförmedlingens kompetens och åtgärder. De ska inte stängas in i socialtjänstens rum med socialbidrag som försörjning, kopplat till ett aktivitetskrav. De ska stå till arbetsmarknadens förfogande och kunna utnyttja den aktivitet och kompetens som arbetsförmedlingen erbjuder. Vi har även lyft andra frågor. Vi vill ha en utredning av det vi kallar sociala lån. Det fanns tidigare i form av en kommunal borgen. Läget i dag är att om man inte har en tillsvidareanställning kan man inte få lån i bank, och man kan inte få förstahandskontrakt på en bostad. Man kan inte ens få ett telefonabonnemang utan att någon går i borgen. Vi menar att det är dags att utreda ett system med sociala lån av den modell som finns i Finland där människor som inte är i direkt behov av socialbidrag ändå kan få ett lån för att t.ex. kanske köpa en gammal bil för att kunna ta sig till jobbet. Dessvärre vill majoriteten inte ens utreda den frågan. Det är synd. Vi har lyft orättvisan att människor som får ett ideellt skadestånd för psykiskt lidande efter en våldtäkt, misshandel eller sexuella trakasserier tvingas leva upp skadeståndet, äta upp pengarna, i stället för att använda dem t.ex. till psykoterapi eller andra åtgärder som ska lindra den skada man utsatts för. Vi menar att den typen av skadestånd inte ska räknas in i underlagsberäkningar när det gäller bostadsbidrag eller ekonomiskt bistånd. Oavsett om man har en egen inkomst eller ekonomiskt bistånd ska man kunna använda det till att försöka mildra den skada som man åsamkats. Inte heller detta vill utskottsmajoriteten tillstyrka. Man hänvisar till att frågan kan komma att övervägas inom ramen för Brottsofferutredningen. Jag upprepar: kan komma att övervägas. Vi har också väckt en motion där vi lyfter behovet av både kunskaper om och åtgärder mot nya former av prostitution och pornografi på Internet, i TV och i andra medier. Vi säger att det är akut att få ökad kunskap och nya åtgärder på det här området. Vi har också pekat på att man behöver ha bättre kunskap om hur man bemöter och leder individer som vill ut ur pornografi och prostitutionsträsket vidare, tillbaka till ett annat liv. Det har vi gjort genom att vi säger i vår motion att vi vill vidga Socialstyrelsens uppdrag när man ska utveckla metoder mot dold prostitution. Även detta har avvisats. Det är synd. Vi har också reservationer om behovet av att utveckla det förebyggande arbetet mot drogmissbruk. Det är viktigt att koppla det tillbaka till föregående debatt. Det är bra att vi har en gemensam syn när det gäller narkotikapolitiken. Låt oss också utveckla en gemensam syn och ta ett vidgat ansvar för åtgärderna när det gäller att förebygga drogmissbruk och när det gäller att förstärka missbrukarvården. Fru talman! Givetvis står jag bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 11 och 17.

Fru talman! Jag vill börja med att uttrycka en viss förvåning över socialutskottets ordförandes inledning. Fru ordföranden talade under hela sitt anförande med beklagande om att utskottsmajoriteten inte hade tillmötesgått Vänsterpartiets krav och motioner i diverse olika sammanhang. Samtidigt kan man konstatera, om man räknar de reservationer som finns till betänkandet, att en väsentlig del av reservationerna kommer från det parti som utskottsordföranden representerar. Om jag har förstått förhållandena rätt, både i våra utskott och i vår kammare, utgör Vänsterpartiet en del av regeringsunderlaget, dvs. inte en del av oppositionen utan en del av den majoritet som Socialdemokraterna brukar luta sig mot både i utskotten och i kammaren. Jag vill också säga till fru ordföranden i socialutskottet att jag har samma uppfattning när det gäller förväntningarna på den proposition som vi räknar med kommer med anledning av Socialtjänstutredningens senaste betänkande. Det finns ett antal frågor där som vi ser fram mot att behandla, även om jag inte är så säker på att vi i slutändan kommer att hamna på samma uppfattning. Jag tror t.ex. inte att man löser de grundläggande principiella problemen med den sociala stabiliteten ute i samhället genom att byta mellan olika former av försörjningssystem. Problemet är ju att vi har en alltför stor utslagning i samhället i dess helhet. Vi har från moderat sida lagt fem reservationer till det här betänkandet. Jag kommer framför allt att uppehålla mig vid reservation nr 1, om de allmänna utgångspunkterna för socialtjänsten. För att spara tid nöjer jag mig med att yrka bifall till den reservationen, dvs. nr 1. Jag vill ändå kommentera några av de övriga reservationerna. En av huvudprinciperna för vår syn på socialpolitiken är att de allmänna insatserna till stöd för människor med särskilda behov framför allt ska inriktas mot dem som är allra mest utsatta och att insatserna i första hand ska syfta till att mobilisera och stödja människornas egna resurser. Det är bl.a. av det skälet som vi har varit så konsekventa och ihärdiga när det gäller bl.a. den s.k. assistansersättningen för funktionshindrade. Det är också därför som vi vill garantera även föräldrar till funktionshindrade som inte omfattas av socialtjänstlagen. Det här har vi tyvärr inte fått stöd för från majoriteten i utskottet. Ibland måste också rätten till stöd kombineras med krav för att man ska nå syftet att mobilisera människornas egna resurser. Passivt försörjningsstöd - oavsett om det är genom socialbidrag eller andra bidragssystem - utan krav på motprestation riskerar att passivisera människor i ett långsiktigt bidragsberoende. Vi anser därför att regeringen ska återkomma med förslag till bestämmelser som gör det möjligt för kommunerna att villkora försörjningsstödet till olika former av rehabilitering, utbildning eller kompetenshöjning på annat sätt eller till arbetsmarknadsåtgärder. Vi anser också att socialt bistånd i form av försörjningsstöd ska bedömas utifrån de lokala förutsättningarna och det kostnadsläge som gäller på den aktuella orten, framför allt därför att försörjningsstödet inte ska ses som en isolerad del av de sociala insatserna utan ses som en del tillsammans med flera andra aktiva insatser för att få tillbaka människor i ett aktivt samhällsliv. Fru talman! Vi moderater har som huvudinriktning i vår socialpolitik att vi vill stärka de skyddsnät som utgörs av de naturliga gemenskaper som varje människa lever i, "den lilla världen" - familjen, släkt och vänner, grannar, medarbetare, arbetskamrater och föreningsliv m.m. Det är i den lilla världen som människors personlighet formas. Det är där människor utvecklas i frihet till självständiga och ansvarstagande personer. Det är också där som den första försvarslinjen går mot social isolering, segregation och utanförskap. Vi ser det som ett egenvärde att en familj kan leva på den egna lönen och har möjlighet att själv göra de viktiga prioriteringarna. Vi vill uppmuntra och stödja människors egen framtidsplanering och göra det möjligt att påverka sin situation och ta ansvar för sitt liv. Det ska vara värt att göra en extra ansträngning. Skötsamhet ska belönas. Att spara är inte bara en dygd utan också ett sätt att skapa trygghet och oberoende, och det ska därför inte bestraffas. Vår politik syftar också till att skapa incitament för det civila samhället att öka insatserna inom den sociala sektorn. "Konkurrens" mellan offentliga, ideella och privata insatser ökar dessutom förutsättningarna för olika former av t.ex. professionella intressen, ideella och religiösa organisationer eller inriktningar - med olika etnisk eller kulturell bakgrund - att engagera sig i socialt arbete. Ett varierat utbud av olika vård och behandlingsformer och olika huvudmän skapar en flexibilitet som ökar förutsättningarna för att finna adekvata insatser för människor med olika sociala problem. Skattepolitik och socialpolitik måste gå hand i hand. Socialstyrelsen har vid mer än ett tillfälle visat att en genomsnittlig socialbidragstagare betalar mer i skatt än han eller hon får i socialbidrag, dvs. att hushållen betalar skatter med ena handen och tar emot bidrag med den andra, vilket skapar ett behov av ytterligare skattehöjningar och ett ökat bidragsberoende. En naturlig princip borde vara att den som betalar skatt inte samtidigt ska vara i behov av bidrag för sin försörjning och att den som får bidrag inte ska behöva betala skatt. En aspekt på de höga skatterna är förstås risken att även de som har möjlighet att leva på sina inkomster inte finner att det lönar sig att arbeta då skattetrycket gör skillnaden mellan arbete och bidrag så liten. Problemet med en inlåsning i ett passivt bidragsberoende är inte unikt för Sverige. Det gäller inte heller bara behovsprövade bidrag utan också för socialförsäkringssystemet och olika former av arbetsmarknadsersättning. Det är sannolikt så att olika former av bidragssystem kan påverka lönebildningen i samhället. Generellt anser vi att man så långt möjligt ska eftersträva ekonomiskt stöd som aktiverar människor och stimulerar till en återgång till arbetsmarknaden framför passiva bidrag som låser människor i ett bidragsberoende. Det innebär bl.a. att alla former av bidrag ska vara tidsbegränsade. Framför allt gäller det de behovsprövade bidragen. Det innebär också att stödet ska kunna vara kopplat till ett krav på en motprestation. I dag hyllar många den danska kommunen Farum, som bl.a. lyckats att helt avskaffa det behovsprövade sociala försörjningsstödet. I stället har man infört en arbetsgaranti. Effekten har varit påtaglig inte bara på kommunens socialbidragskostnader utan också på den lokala arbetsmarknaden och inte minst på den sociala situationen i sin helhet i den kommunen. Farum är en kommun med mycket ogynnsam befolkningsstruktur, en stor andel invånare med invandrarbakgrund och många av de sociala problem i botten som finns i den typ av kommun som Farum representerar. Men där har man lyckats att mobilisera det civila samhället som motvärn till social utslagning och som kraft för att återföra människor med sociala problem till arbetsmarknaden. Man har i princip ingen arbetslöshet alls. Som enda kommun i Danmark har man i princip lyckats utrota arbetslösheten. De metoder man tillämpar där är i hög grad samma typ av åtgärder som vi förordar i vår reservation. Jag är övertygad om att en förändring av socialpolitiken i den riktningen skulle få samma effekter i vårt land som de har fått i Danmark.

Fru talman! Det är självklart att detta ska kombineras med andra åtgärder. Det jag hänvisade till i de diskussioner vi har haft tidigare och de förslag vi har fört fram är att syfte nr 1 är att aktivera människor. Passiviserande och passiva bidragssystem ska alltid vara tidsbegränsade. Det är vår principiella uppfattning. I stället ska det naturligtvis finnas en skyldighet att erbjuda andra sysselsättningar och andra försörjningsformer som stimulerar människor att komma ut på arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag tycker inte att jag fick ett riktigt bra svar på min fråga, men jag ska be att få komplettera den. Man ska alltså se till att individen aktiverar sig. I mina öron låter det som om moderaternas politik utgår från att individen är lat. Individen tar inga egna initiativ, och därför ska vi med ekonomiska incitament se till att människor väljer aktivitet. Så låter det i mina öron. Det system vi har i dag säger att skyddsnätet ska finnas där under kortare eller längre perioder när människor behöver skyddsnät. Men vi ställer också krav på att människor ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Gör man inte det faller detta system. Senast var det en dom som gällde en kvinna med sju barn, tror jag, där man drog undan just detta skyddsnät. Det finns redan i dag ett krav på att människor ska använda sin förmåga, men vi drar inte undan det sista skyddsnätet annat än i extrema fall. Men det jag hör att Lars Elinderson och moderaterna säger är att de vill dra undan det sista skyddsnätet efter tre månader. Det måste vi göra, för annars tar inte människorna egna initiativ - annars är inte människor aktiva. Jag tror att det är fel utgångspunkt. Jag tror att vi ska ha ett system som innebär att skyddsnäten finns där i krissituationer. I övrigt ska vi ha en arbetsmarknadspolitik som leder människor in i arbetslivet. Den ska vi utveckla, men vi ska inte jobba med repressalier.
Fru talman! Jag tror att vi i alla fall i teorin är överens om principen att socialbidraget inte ska ses som en långsiktig försörjningsform, utan det ska ersättas med andra former av aktiverande och aktiva insatser för att människor ska komma tillbaka till ett riktigt samhällsliv och till arbetslivet. Det har vi som princip. Men det sociala försörjningsstödet har de facto för en stor grupp människor blivit en del av en långsiktig försörjning, eller för ganska många hela den långsiktiga försörjningen, därför att det sätter en spärr på andra insatser. Man har löst problemet från den sociala myndighetens sida genom att klara försörjningen. Man har kanske inte ork för, eller prioriterar inte, aktiva insatser som får in människorna i det sociala livet och i arbetslivet. I Farum har man gjort precis det vi säger, dvs. att man har sagt att man inte kommer att betala ut passiva försörjningsstöd av den typen - man kallar det någonting annat än vi kallar det - men man erbjuder alla en utbildningsplats eller ett arbete med en anställning. Det är precis vad vi säger att vi vill göra. Självklart innebär det sociala skyddsnätet att vi har ett ansvar inte i första hand för att försörja människor utan för att få ut människor i ett aktivt samhällsliv och ut på arbetsmarknaden. Det den nuvarande ordningen gör är att den passiviserar människor. Jag säger inte att människor är lata, men de flesta är förmodligen som jag och har en tröskel att gå över. Tröskeln har en tendens att växa och bli jobbigare ju mer problematisk situationen blir. Jag tror att även Ingrid Burman i en besvärlig situation skulle se den svårighet det innebär att själv aktivera sig om man såg ett alternativ där man kunde få sin försörjning på ett annat sätt. Det är vårt resonemang.